Fru talman! Bakgrunden till frågan är att jag enligt Wiggo Komstedt skulle ha uttalat att ”om inte elkonsumtionen sjunker, så måste vi höja elpriset med uppemot 50 96”. Jag har aldrig sagt något sådant. Det som jag i olika sammanhang har uttalat är att om inte de senaste årens mycket kraftiga ökning av elkonsumtion avtar, kommer vi snart att behöva bygga nya elproduktionsanläggningar med höga produktionskostnader. Detta skulle medföra betydligt högre elpriser och bör därför undvikas. Jag har också betonat att en utbyggnad av elproduktionssystemet för att tillgodose behov av el för uppvärmning aldrig kan bli aktuell. Våra nuvarande låga elpriser beror på att vi i huvudsak förbrukar el som produceras till låga kostnader i befintliga anläggningar för vattenkraft, kärnkraft, industriellt mottryck och kommunal kraftvärme. De senaste årens kraftiga ökningar av elförbrukningen, ca 10 96 per år, kan till en del antas ha haft tillfälliga orsaker. Energiverkets senaste prognoser pekar på en betydligt lägre genomsnittlig ökningstakt under resten av 1980-talet, 1-2 20 per år. En elefterfrågan på den nivån bör kunna uppnås bl.a. genom effektiv elanvändning och i huvudsak kunna tillgodoses genom produktion till låga kostnader i befintliga anläggningar. Regeringen har nyligen genom tilläggsdirektiv uppdragit åt utredningen om el och inhemska bränslen att skyndsamt kartlägga orsakerna till den senaste tidens tillväxt beträffande elförbrukningen och föreslå åtgärder som gör det möjligt att styra elanvändningen så, att vi för vår normala elförsörjning inte behöver utnyttja olja eller kol för kondenskraftproduktion. Regeringen bör med dessa förslag få ett bra underlag för snabba åtgärder om, mot förmodan, den kraftiga ökningen av elanvändningen skulle fortsätta. Givetvis kommer eventuella åtgärder från regeringen att utformas så, att elleveranser till helt elberoende uppvärmningssystem kan fortsätta. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi inte skall försätta oss i en situation där plötsliga chockhöjningar framtvingas. Däremot bör vi ställa in oss på successivt ökande elpriser på längre sikt. Högre elpriser drabbar givetvis dem som har installerat värmepumpar betydligt mindre än dem som har konventionell elvärme.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Under de s.k. oljekrisåren uppmanade både riksdag och regering svenska folket att satsa på alternativ elförsörjning — med tanke på bl.a. konsumtionsbehovet. Många följde det här rådet och satsade på stora och dyra installationer, naturligtvis i hopp om att också själva kunna tjäna en slant på det nya systemet. Samtidigt ville man bidra till att hålla oljekonsumtionen nere. Vad som oroar många av de villaresp. fastighetsägare som gjort sådana här satsningar är de uttalanden som jag har åberopat och som Birgitta Dahl i sitt svar i dag dementerar. Hon säger att hon absolut inte har gjort några sådana uttalanden. Av vad som meddelats i massmedia — jag säger detta utan att på något sätt ta dessa som något sanningsvittne — har det ändå framgått att Birgitta Dahl vid många tillfällen uttalat att man får bereda sig på stora elprishöjningar om inte elkonsumtionen sjunker. Jag har inte sett någon dementi av detta uttalande. Det är anledningen till min fråga, vilken Birgitta Dahl tydligen besvarar med att säga att hon inte har gjort det aktuella uttalandet. Av svaret framgår — det vill jag ändå framhålla — att man inte vill göra någon utbyggnad av elproduktionssystemet i syfte att producera mera el. Men då kan vi naturligtvis hamna i den situationen att vi får en brist. Av svaret framgår också att regeringen har gett tilläggsdirektiv därför att man vill styra elanvändningen. Jag frågar: Varför behövs en sådan styrning? Gäller det även de konsumenter som jag har talat om? Det talas om ”snabba åtgärder”. Vilka är de åtgärderna? Hur snabbt kan de komma att vidtas mot dessa konsumenter? I slutet av svaret säger statsrådet att elpriserna naturligtvis drabbar dem mindre som har värmepumpar än dem som har konventionell elvärme. Det brukar vara så att den som har konventionell elvärme också har ett system för — Prot. 1985/86:113 olja, och man har då möjlighet att åter börja elda med den dyra oljan. Men — 10 april 1986 vad gör de som har satsat 40 000-60 000 kr. på värmepumpar och nu drabbas
Fru talman! Jag har felciterats av många i pressen som har velat använda den nuvarande situationen för att agitera för fortsatt kärnkraftsanvändning och för att folkomröstningsbeslutet skall rivas upp. Vad jag hela tiden talar för och tycker att det är väsentligt att vi alla inser, är att utvecklingen långsiktigt blir sådan att man inte tvingas bygga elproduktionsanläggningar som är så dyra att elpriset höjs för alla. Det finns ju något som heter hushållning, och det finns alternativ teknik för uppvärmning i fastigheter och fjärrvärmesystem, där man i dag utnyttjar el. Det är en mycket långsiktig och konsekvent politik som regeringen driver på detta område.

Fru talman! Vi har varit överens om de här olika besparingarna för att man skall hushålla med energi, och i besparingar ligger att andra, mindre energikrävande system installeras. Ett exempel är alltså satsningen på värmepumpar — som också har haft den effekten att det har skapats en massa arbetstillfällen, på grund av att det har producerats många sådana anläggningar av svenska företag i Sverige, vilket är alldeles utmärkt. Denna satsning har inneburit dyra investeringar för de enskilda individerna, som naturligtvis är oroade nu. De vill veta vilken fördelning av el det blir. Kommer de att få tillgång till den? Blir den så dyr att de inte får råd att använda den? De kan inte hushålla på mer än ett sätt, eftersom de inte har något alternativ — värmepumpen måste drivas med el. Vad har statsrådet för lugnande besked att ge de människor som nu sitter med sina dyra anläggningar, som staten har givit förmånliga lån till som en extra morot? Det kan gå galet om denna fråga inte klaras ut.
Fru talman! De människor som har installerat värmepumpar — en satsning som regeringen är mycket stolt över att ha lyckats så bra med — har inget att frukta i den nuvarande situationen eller på längre sikt. Värmepumpar är nämligen exempel på den sorts energisnåla teknik som passar in även i långsiktigt tänkbara situationer, där tillgången på el är mera begränsad. Vad vi tänker på när det gäller att begränsa elanvändningen är de alternativ som finns, t.ex. de avkopplingsbara elpannorna och el som används för uppvärmning i stora system. Vi diskuterar över huvud taget inte någon begränsning eller försämring av villkoren för dem som använder värmepumpar. hindra giftspridning vid ogräsbekämpning i anslutning till flerfamiljshus
Fru talman! Statsrådet uttalar att regeringen är mycket stolt över satsningen på värmepumpar. Jag vill erinra om att de stora satsningarna gjordes mellan 1976 och 1982, då det inte var socialdemokratisk regering. Statsrådet talar hela tiden om alternativ, men jag har påtalat att ett stort antal människor inte har något alternativ i dag. Kan statsrådet förklara för mig vad de skall driva sina elpumpar med! Det finns ju inget alternativ.Tala gärna om vad man skall göra för dem som har alternativa möjligheter — men dessa alternativ står inte till buds för de villaägare och andra fastighetsägare som har investerat i den här typen av anläggningar. De kan tvingas ta bort dessa och sätta in andra — och då blir det sannolikt ingenting annat än oljepannor igen, med den utveckling som har ägt rum under senare tid. Statsrådet har fortfarande inte gett någon form av lugnande svar till alla dem som har satsat på dyra anläggningar — med hjälp av statens till vissa delar mycket förmånliga lån, som också har bidragit till att de har gjort dessa satsningar. De människorna känner sig lurade, och jag har en viss förståelse för det.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att giftspridning i fastigheter med flerfamiljshus kan stoppas. Användningen av bekämpningsmedel regleras närmare i den särskilda förordningen om bekämpningsmedel. Sådana medel får inte användas utan att vara godkända av kemikalieinspektionen. I samband med godkännande skall inspektionen meddela de föreskrifter som behövs till förebyggande av skada. I förordningen finns också särskilda bestämmelser avseende spridning av bekämpningsmedel. Där sägs bl.a. att spridning skall ske så att människor inte skadas eller vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. I tillämpningsföreskrifter till lagstiftningen anges bl.a. att bekämpningsmedel inte får användas på lekplatser och gårdar till daghem och förskolor utan medgivande av miljöoch hälsoskyddsnämnden. Vidare skall spridning över områden där barn ofta vistas i övrigt i möjligaste mån undvikas. Med stöd av de föreskrifter jag nu har redogjort för kan den lokala tillsynsmyndigheten, miljöoch hälsoskyddsnämnden, gå in och begränsa eller stoppa den form av spridning av bekämpningsmedel som Ingvar Johnsson har aktualiserat i sin fråga. Det finns alltså möjligheter för den lokala myndigheten att agera, och det är enligt min mening viktigt att dessa möjligheter utnyttjas.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka miljöministern för svaret på frågan. Som en del i en aktiv miljöpolitik har kommunen och alla bostadsföretag utom ett i Trollhättan slutat med kemisk ogräsbekämpning på sina fastigheter. Stadsfastigheter AB:s ledning i Helsingfors har emellertid under en följd av år vänt sig till miljöoch hälsoskyddsnämnden för att få sprida bekämpningsmedel på sin fastighet. En helt enig nämnd har påpekat att lagen om besprutning säger att man skall undvika den här typen av ogräsbekämpning där barn ofta vistas. Produktkontrollnämnden har dock under hand givit miljöoch hälsoskyddsnämnden den tolkningen att formuleringen ”där barn ofta vistas” inte är tillämplig på en hel hyresfastighet. Jag tycker att det är en helt orimlig tolkning därför att med en så begränsad yta som tomten till en hyresfastighet i allmänhet har, vistas barn ofta överallt på tomten. Syftet med min fråga är därför att få till stånd antingen en hårdare tolkning av nuvarande lag eller, om det behövs, en skärpning av lagen så att det blir förbud för spridning på hyresfastigheter eller ökade möjligheter för kommunerna att stoppa besprutning. Jag har nu lyssnat mycket noga till statsrådets svar, och jag gör den tolkningen att Birgitta Dahl är överens med mig om att giftspridning i fastigheter med flerfamiljshus både kan och bör stoppas. Jag vill därför fråga: Är miljöministern beredd att göra en hårdare tolkning av bestämmelserna och ge såväl fastighetsägare som kommuner, men kanske främst berörda centrala myndigheter, beskedet att de skall göra mer restriktiva tolkningar framöver? Är miljöministern beredd att, om det trots allt skulle behövas, vidta ytterligare åtgärder?

Fru talman! Låt mig svara Ingvar Johnsson på följande sätt: Det har funnits ovisshet och tveksamhet hos olika berörda om hur lagstiftningen och tillämpningsföreskrifterna skall tolkas. Jag vill därför säga: Det är meningen att tillämpningsföreskrifterna skall tolkas så att lagen skall användas för att stoppa användningen av bekämpningsmedel i den situation som Ingvar Johnsson beskriver — detta sagt utan att jag här tar ställning till ett enskilt fall. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har som lokal tillsynsmyndighet möjlighet att ingripa. Dessutom har de centrala myndigheterna, kemikalieinspektionen och naturvårdsverket, till uppgift att följa utvecklingen och att utfärda ytterligare tillämpningsföreskrifter om det skulle visa sig nödvändigt för att få en tillräckligt hård praxis. Jag har också för egen del för avsikt att följa utvecklingen på detta område med stort intresse.
Fru talman! Jag tackar för denna ytterligare komplettering som var klarläggande. Det är naturligtvis, som jag sade i mitt förra inlägg, mycket viktigt att just de centrala myndigheterna gör en restriktivare tolkning. Viktigt är också att de som är miljöaktiva ute i kommunerna upplever att de har stöd för sin aktivitet från miljöministern, och i denna fråga litar jag på att de har det.
Fru talman! De har inte bara stöd. Jag vill också rikta en uppmaning till olika berörda att följa utvecklingen och ta de initiativ som krävs.

Fru talman! Per-Richard Molén har frågat mig varför en svensk regering, som så aktivt verkar för en avveckling av kärnkraften i Sverige, kan stödja utbyggnaden av kärnkraften i ett grannland, till vilket det bara är några tiotal mil. Det beslut som riksdagen fattade i juni 1980 mot bakgrund av folkomröstningens resultat innebär att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Riksdagen slog vidare fast att den sista reaktorn skall stängas senast år 2010. Detta innebär att vi i Sverige skall använda kärnkraften under en övergångstid — bl.a. för att ersätta olja — men att vi samtidigt under denna tid måste planera för kärnkraftens avveckling. När det gäller export av kärnteknisk utrustning vill jag erinra om att export är tillåten enligt kärntekniklagen. För export förutsätts regeringens tillstånd. Regeringens riktlinjer för sådan export har senast redovisats i propositionen om riktlinjer för energipolitiken. Riksdagen har inte framfört några erinringar mot dessa riktlinjer.

Fru talman! Jag ber att få tacka energiminister Birgitta Dahl för svaret. Ingenting gladde mig mera än när jag öppnade tidningarna i måndags och kunde notera att Ingvar Carlsson hade stött Asea-Atom när det gällde att exportera kärnkraft till Finland. Ingenting har vidare glatt mig mera än att notera att regeringen har fattat beslut om en ombyggnad av Ringhals, och ingenting har heller glatt mig mera än att man kan öka kapaciteten på våra svenska kärnkraftverk. Jag kan, fru talman, inte göra annat än dra den slutsatsen att regeringen inte längre hyser någon tveksamhet om kärnkraftsteknikens förtjänster. Annars skulle man väl inte exportera den till vårt östra grannland -— eller hur? Vi kan ha anledning att fundera över när vår energiminister skall börja säga det som hon ändå visar sig göra. Eller är det så att regeringen och statsministern gör det som inte Birgitta Dahl anser vara riktigt? I så fall har man samarbetsproblem inom regeringen, vilka förmodligen inte kan lösas på annat sätt än genom att energiministern ber att få lämna regeringen. En fråga som också inställde sig när man läste måndagens artikel är var Asea-Atom — om man nu får ordern — skall utföra sina förstudier och delar av sin förprojektering, ifall energiministern redan under våren driver fram lagstiftningen om förbud att inom Sveriges gränser ägna sig åt sådan här verksamhet. Måste Asea-Atom i så fall flytta sin utvecklingsavdelning från Västerås till Åland? Varför skall man, fru talman, avveckla kärnkraften i Sverige snabbare än vad som kanske är nödvändigt och samtidigt från svensk sida vara beredd att utveckla den i Finland?
Fru talman! Av inledningen till Per-Richard Moléns anförande kunde jag sluta mig till att det tycks vara ont om glädjeämnen i hans liv. Jag har inte för avsikt att öka antalet genom att bidra till att ändra vår energipolitik.
Fru talman! Det finns många glädjeämnen, men ett av dem skulle naturligtvis kunna vara att regeringens och energiministerns uttalanden stod i överensstämmelse med vad regeringen sedan gör. Jag ställer ånyo frågan: Varför kan man tänka sig att avveckla kärnkraften i Sverige snabbare än som är nödvändigt när man samtidigt att beredd att utveckla den i Finland? Det finns en brist på logik i det.
Fru talman! Jag skulle vilja erinra Per-Richard Molén om att Sverige bestämmer om svensk energipolitik, Finland om den finska. Export av kärnteknologi, har en majoritet i riksdagen beslutat, är tillåten inom ramen för det gällande programmet, som omfattar en avveckling av kärnkraften i Sverige. Den omgärdas av mycket stränga bestämmelser, som har skärpts under den gångna treårsperioden, i den nu gällande kärntekniklagen.
Saab-Scanias flygdivision är i färd med att vid tekniska högskolan i Linköping genomföra uppdragsutbildning, som innebär att deltagarna kan bli civilingenjörer på företagets bekostnad.
Fru talman! Den eventuella försäljningen till Finland är bra, men det gäller ju för oss här i Sverige att få klara signaler om att vi framöver kan fortsätta att utveckla kärnkraftsteknologin. Snart får vi också möjlighet att vara med och konkurrera om en beställning till Nederländerna. Men där säger man: Vi är inte beredda att gå in i Sverige — där skall man ju avveckla. Och det är väl naturligt.
Förbudet mot att bedriva uppdragsutbildning som motsvarar någon allmän linje tycks alltså vara på väg att kringgås.
Samma sak gäller för oss: Inte går man och köper en Saab om Saab-fabriken skall läggas ned om fem år!
115 Ärutbildningsministern, med anledning av vunna erfarenheter, beredd att medverka till en skärpning av eller mer restriktiv tillämpning av bestämmelserna om uppdragsutbildning?
Därför behövs det betydligt klarare signaler från energiministerns sida i stället för den dubbelbottnade debatteknik energiministern tillämpar, som inte alls verkar stå i överensstämmelse med det sätt på vilket regeringen handlar.

Fru talman! Bo Hammar har frågat mig om jag med anledning av vunna erfarenheter är beredd att medverka till en skärpning av eller en mer restriktiv tillämpning av bestämmelserna om uppdragsutbildning. för uppdragsutbildning i anslutning till bl.a. statlig högskoleutbildning får uppdragsutbildning som motsvarar någon allmän utbildningslinje inte bedrivas. Däremot finns det inget som hindrar att företag, organisationer eller juridiska personer i sin egenskap av arbetsgivare köper vissa delar av en civilingenjörsutbildning för att fortbilda och vidareutbilda sina anställda. Jag utgår från att universitetet i Linköping väl känner till och följer de nuvarande reglerna om uppdragsutbildning.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Vi i vpk är naturligtvis beredda att acceptera vissa former av uppdragsutbildning. Ett idiotstopp vore varken realistiskt eller bra. Men det är nödvändigt med väldigt bestämda restriktioner för att trygga universitetens integritet, den ordinarie undervisningen och inte minst rättvisa mellan olika kategorier av studerande. Det är viktiga frågor i ett läge då det flyter omkring 8-10 miljarder kronor i förnyelsefonderna. Bara Volvo har 750 miljoner i förnyelsefonden — en drömsumma för våra universitet, som lever under statsfinansernas och därmed knapphetens kalla stjärna. Bakgrunden till min fråga i dag är alltså att Saabs flygdivision lär ha planer på uppdragsutbildning som gör deltagarna till civilingenjörer på företagets bekostnad. Herr utbildningsminister! Den första delen av utbildningen pågår sedan i höstas och motsvarar ca 60 20 av en fullständig civilingenjörsexamen. Fortsättning lär följa. Därför tror jag inte att Lennart Bodström utan vidare skall utgå ifrån att universiteten följer de nuvarande reglerna, som vi dessutom tycker bör skärpas. Jag vill bl.a. mot den här bakgrunden passa på att fråga utbildningsministern hur han bedömer riskerna för att den demokratiska intagningsprocessen till högskolan skall sättas ur spel. Och vad innebär vidare privatiseringen av utbildningen då det gäller lika ekonomiska villkor under studietiden? Är det inte stötande att en student kan bli civilingenjör på Saabs bekostnad, medan en annan drar på sig studieskulder för samma utbildning på låt oss säga 150 000 kr.? Nog strider detta mot arbetarrörelsens jämlikhetsideal.
Fru talman! Jag finner det naturligtvis angeläget att de som är anställda i ett företag kan få del av företagets utbildningsmedel och att den utbildningen också i vissa fall kan äga rum vid högskolorna. Så kommer att ske i det fall som Bo Hammar refererar till. Det är inte fråga om att köpa en hel civilingenjörsutbildning, utan det gäller endast att få vissa delar av den, låt vara ganska stora delar. I Bo Hammars uppfattning om nödvändigheten av att bevara högskolans integritet instämmer jag fullkomligt.
Fru talman! Jag kan nog instämma i det mesta av vad utbildningsministern sade senast, men jag tror att Lennart Bodström tyvärr har en alltför optimistisk syn på vad som håller på att hända. Självfallet skall företagen kunna ge sina anställda utbildning, men här handlar det alltså om att vederbörande får gå igenom nästan en hel allmän utbildningslinje. Det rör sig om uppdragsutbildning som uppgår till över 80 6 av hela utbildningen. Kårordföranden vid Linköpings högskola har gjort följande uttalande: ”De som gått ut en 80-poängs uppdragsutbildning kan ta tjänstledigt eller sluta på jobbet och läsa in den andra hälften av en civilingenjörsexamen. Då har de gått förbi det vanliga intagningssystemet samt fått betalt för två års studier.” Detta är naturligtvis bra för den enskilde, men nog är det stötande att vi kommer att få sådana klyftor när det gäller den högre utbildningen.

Fru talman! Hadar Cars har frågat finansministern om regeringen har för avsikt att bidra till den nu pågående insamlingen till stöd för cancerforskning. Frågan har överlämnats till mig. Över statsbudgeten anvisas betydande belopp till bl.a. medicinsk forskning. För budgetåret 1985/86 uppgår de statliga anslagen till forskning inom medicin samt hälsooch sjukvård till ca 1,7 miljarder kronor. Huvuddelen av de statliga anslagen inom dessa områden kanaliseras via de medicinska fakulteterna och det medicinska forskningsrådet — vetenskapligt kompetenta organ som svarar för den närmare avvägningen mellan olika forskningsprojekt. Medicinska forskningsrådet har under flera år fått särskilda resursförstärkningar för att kunna ta ett ökat ansvar för cancerforskning. Det finns en rad olika föreningar — däribland Riksföreningen mot cancer — som stöder strävandena att öka våra kunskaper om olika sjukdomar och deras botande. Dessa föreningar bidrar på ett ytterst värdefullt sätt till den svenska forskningen, och det finns all anledning att önska dem framgång i deras verksamhet. Det statliga stödet till forskning bör dock behandlas i det reguljära budgetarbetet och utgå i form av anslag till de berörda myndigheterna.

Fru talman! Cancer är en sjukdom som skrämmer. Den drabbar människor i alla åldrar och i många olika former. Det är få som inte känner någon som har drabbats av den, få som inte stått nära någon som har fört en mycket hård kamp mot cancer. Som resultat av forskning har situationen förbättrats. Allt fler kan botas, och de förebyggande insatserna har gett resultat. Allt det här är uttryck för framgångar som man har haft med den forskning som bedrivits. I morgon äger en stor gala rum på Cirkus i Helsingfors. Flera av våra främsta artister ställer då upp för ökad forskning om cancer. Massor av människor kommer att bidra till den insamling som görs. Få saker, fru talman, skulle mera uppmuntra till ett fint insamlingsresultat än om staten ställde upp och bidrog med lika mycket ur statskassan som de många människorna gemensamt samlat in. Cancerforskningen och vår gemensamma kamp mot cancer skulle vinna mycket på en sådan generositet från statsrådet Lennart Bodströms sida, men den generositeten lyser med sin frånvaro i hans svar. Jag vill också fråga om det egentligen skulle vara ett uttryck för stor generositet, om staten gav ett sådant bidrag. De som skänker pengarna har ju redan betalat skatt också på de pengar de skänker. Om staten skjuter till lika mycket, skulle den faktiska innebörden vara att staten avstår från skatten på de frivilligt skänkta medlen. Är det egentligen inte en ganska skälig begäran?
Fru talman! Hadar Cars talar om generositet. Jag tänker inte använda ordet generositet, om jag konstaterar att 1,7 miljarder kronor per år används för medicinsk forskning och forskning om sjukvård och hälsovård. Med hänsyn till cancerns utbredning och dess farlighet är det också självklart att en stor del av den medicinska forskningen är inriktad på att bekämpa just cancer. Jag finner det ändå rimligt att staten, som svarar för denna stora organisation, använder sina medel via fakulteter och forskningsråd och låter insamlingar vara något som tillkommer enskilda personer, företag och organisationer.

Fru talman! Också Lennart Bodströms replik präglas av bristen, som jag uppfattar det, på generositet mot frivilliga organisationer och frivilliga insatser. Nu sker, för att stärka forskningen om cancer, en stor insamling som kommer att dra med sig många människor. Många människor känner att de genom att ge ett bidrag själva kan medverka till att flytta fram positionerna i kampen mot cancer. Att ge de människorna litet uppmuntran, att ge dem en känsla av att statsmakterna ställer upp för dem också genom att bidra på samma sätt som de till den här forskningen och på samma villkor som de, med ett bidrag som svarar mot det som de själva samlar ihop, skulle uppmuntra och inspirera. Det skulle göra det ännu roligare för många, eftersom de vet att de slantar de skänker skulle dubblas genom den insats som staten skulle göra. Varför inte försöka samverka med de ideella krafterna? I stället säger Lennart Bodström: Insamlingar är deras sak — statsmakterna går sina egna vägar. Jag tycker att det går att kombinera. Här var ett tillfälle. Det var synd att regeringen missade det.
Fru talman! Jag vill för ordningens skull nämna att staten betalar ett bidrag på 3 milj.kr. till Riksföreningen mot cancer för vissa löpande utgifter som föreningen har. Frågan om det är generositet, när skattebetalarna avstår sina medel till en miljardforskning eller när man gör det frivilligt, tycker jag är meningslös i den här debatten.

Fru talman! Där kom det igen — när staten avstår sina skattemedel. Var det inte det uttrycket statsrådet Bodström använde? Vems pengar är det egentligen? Det är ändå människor som betalat denna skatt, och de har betalat skatt också på de pengar som de skänker till insamlingen. Att räkna med 50 26 marginalskatt är väl rimligt, och vad jag föreslår är bara att staten efterskänker lika mycket i skatt som människorna själva avstår från genom att skänka pengar till cancerforskningen. Att det är så svårt för ett socialdemokratiskt statsråd att tänka sig att satsa på idealiteten hos människor! Det tycker jag är mycket beklagligt.

Fru talman! Ingrid Hemmingsson har med anledning av en tidningsuppgift frågat mig om jag kommer att medverka till att kostaktiviteter för ungdom kommer till stånd. Först vill jag göra ett tillrättaläggande. Regeringen har inte fattat beslut om några medel från allmänna arvsfonden. Jag kan däremot nämna att diskussioner har förts med representanter för näringslivet om att bilda en ideell förening med huvudsakligt syfte att stödja och initiera forskning och information rörande sambandet mellan kost och hälsa med särskild tyngdpunkt på barns och ungdomars kostvanor. I regeringens proposition förra året om livsmedelspolitiken betonades bl.a. vikten av att goda kostvanor grundläggs redan i barnaåren. Där angavs också att för att åstadkomma en rationell kostinformation krävs en samordning av de resurser som nu finns tillgängliga för detta ändamål. De ansvariga myndigheterna, i första hand livsmedelsverket, socialstyrelsen och konsumentverket, har i viss utsträckning åstadkommit en sådan samordning genom att bl.a. inrätta olika samarbetsgrupper. För att effektivisera kostinformationen ytterligare avser regeringen att uppdra åt ansvariga myndigheter att lämna förslag om den framtida kostinformationen. Detta kommer att tillgodose bl.a. behovet av bättre kostinformation för ungdom.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för detta svar, men det var inte precis vad jag hade tänkt mig. Jag fick reda på att det inte finns några öronmärkta pengar. Mina uppgifter har jag inte enbart fått från tidningar. Först fick jag dem från en tidning, och sedan tog jag kontakt med hushållningssällskapet här i Helsingfors. Det visade sig att sällskapet hade kontakter med departementet, och man hade också gjort upp en projektplan för hur denna kostinformation skulle gå till. Nu säger socialministern att man endast haft funderingar på en ideell sällskap har ett praktiskt förslag till hur man direkt vänder sig till ungdomar. Man har upprättat ett förslag till projektplan, och man har haft kontakt med flera företag som är beredda att tillsätta arbetstid. Socialdepartementet skulle å sin sida skjuta till pengar som enligt uppgifterna skulle tas från allmänna arvsfonden. På detta sätt skulle man kunna ha en tioveckorskurs med ungdomar på företag för att tala om matens betydelse för hälsan och välbefinnandet och för att lära dem praktiskt att laga riktig mat som man mår bra av. Jag tycker detta förslag verkar vara bra om man vill nå ut med kostinformation på rätt sätt. Jag vill fråga socialministern om detta är alldeles ogenomförbart för Helsingforss läns hushållningssällskap. I så fall tycker jag att man där måste få klara besked om detta så att man inte satsar vidare arbete på denna projektplan, som man redan vad jag förstår satsat en hel del arbete på. Jag tycker denna idé verkar vettig och bra. Ungdomars mathållning har ju försämrats. Det har utbrett sig en vana att äta vad som kommer i deras väg från gatukök, hamburgerrestauranger och allehanda liknande ställen.
Fru talman! Ingrid Hemmingsson bygger sin fråga på ett uttalande i en tidning. Hon påstår i sin fråga här att allmänna arvsfonden har avsatt 5 milj.kr. för detta ändamål. Jag redovisar i mitt svar att inga sådana medel avsatts. Jag redovisar också vilka diskussioner som förts mellan företrädare för departementet och representanter för näringslivet och en eventuell stiftelse. Någon ansökan från hushållningssällskapet i Helsingforss län känner jag inte till.
Fru talman! Jag tycker att detta är något underligt. Jag har haft kontakt med hushållningssällskapet i Helsingforss län, där man säger att man har talat med företrädare för departementet. Man har då visat en plan som man diskuterat med dessa. Man har därvid fått vissa uppgifter om att dessa pengar skulle finnas tillgängliga. Jag hoppas verkligen att socialministern vill undersöka saken och ta reda på vilka planer som har diskuterats. Jag har dessutom fått ett papper om hur den här planeringen skulle vara upplagd. Jag tycker att dess uppläggning verkar vara ett vettigt sätt att föra ut information om dessa frågor. Därför vill jag skicka en hälsning med statsrådet till departementet att man där åter tar upp diskussionerna i denna fråga.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka möjligheter regeringen har att stoppa Centro-Morgårdshammars avskedanden till dess ägaren Volvo tar sitt sociala ansvar och skapar andra arbetstillfällen i Smedjebacken. Centro-Morgårdshammar tillverkar främst utrustning för ståloch gruvindustrin. Enligt vad jag erfarit gick bolaget under år 1985 med betydande förlust. Jag har till Volvoledningen framfört att regeringen ser mycket allvarligt på sysselsättningsläget i Bergslagen och utgår från att Volvo i detta fall kommer att göra stora ansträngningar att finna alternativ sysselsättning för den händelse att personalinskränkningar blir nödvändiga i den nuvarande verksamheten i Smedjebacken. Eftersom MBL-förhandlingar om de aviserade avskedandena enligt vad jag erfarit inleds denna vecka, är jag i dag inte beredd att närmare kommentera läget. Jag kommer med stor uppmärksamhet att följa utvecklingen vid Centro Morgårdshammar.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag har mycket riktigt inte bett om någon närmare kommentar till läget i Morgårdshammar utan i stället frågat vilka möjligheter regeringen har att ingripa så, att sysselsättningen på orten kan bibehållas. Såvitt jag förstår av svaret har regeringen kontaktat Volvoledningen, och det framhålls därefter att man uppmärksamt skall följa frågan. I klartext betyder detta att man inte har några möjligheter att se till att Volvo tar ett helhjärtat ansvar i detta sammanhang. Det är ju Volvo som har ansvaret för skötseln av Centro-Morgårdshammar och för den utveckling som nu har ägt rum, vilken kan komma att innebära ett dråpslag mot Smedjebackens kommun. Av 550 anställda kommer kanske 150 att tvingas försvinna från företaget. I kommunen Smedjebacken finns det kanske än större anledning för regeringen att ingripa. Där finns 390 arbetslösa, 109 i beredskapsarbete, 97 i ungdomslag och 14 lediga jobb. Av 68 personer som flyttade från Smedjebacken var 54 under 24 år. Under denna vecka har dessutom Hagge Såg aviserat avskedande av 19 anställda. Detta är ett dråpslag mot Smedjebacken. Frågan är då: Vilken arsenal har regeringen till förfogande i detta läge, med tanke på att man i regeringsdeklarationen har sagt att man är beredd att acceptera en strukturomvandling, men att denna skall genomföras under socialt godtagbara former och att ansvaret härför skall tas av företagen? Erfarenheten från Bruksinvest men även från andra håll visar att företagen inte är benägna att ta ansvar för detta. Det är därför mycket intressant för hela Bergslagsregionen att få besked om vilka möjligheter regeringen har i sin hand när det gäller att se till att Volvo verkligen tar sitt ansvar. Moraliskt sett bör företaget naturligtvis göra det, men jag tror knappast att det kommer att uppfylla några moraliska bud. Vad kommer regeringen att göra? Till riksdagen Jag anhåller härmed att få bli befriad från mitt uppdrag som suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Helsingfors den 10 april 1986 Per Westerberg

Fru talman! Pär Granstedt har ställt en interpellation till jordbruksministern om exploateringen av sand och andra mineraler på havsbotten. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Enligt överenskommelse med interpellanten, som inte hade tillfälle att ta emot svaret i dag,

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat socialministern om man från regeringens sida är beredd att vidta snara åtgärder mot läkemedelsindustrins spekulativa delar med inriktning på ett förstatligande av läkemedelsindustrin. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ett förstatligande av läkemedelsindustrin saknar aktualitet. Samhällets insyn och kontroll på läkemedelsområdet kommer även i fortsättningen att ske med den typ av åtgärder som nu tillämpas.

Fru talman! Jag får börja med att tacka industriministern för det utmärkta och fylliga svar som jag har fått på min interpellation. Under de senaste decennierna har det från olika håll framförts krav på större kontroll av läkemedelsindustrin, sanering av läkemedelsreklamen och ökade resurser för statlig information om olika läkemedels effekter och biverkningar. Tunga argument för ett ökat samhälleligt inflytande och ett förstatligande har kommit inte minst från medicinare och forskare inom medicin och farmakologi samt från läkare verksamma inom sjukvården. Inför framtiden kan vi befara en fortsatt ökning av läkemedelskonsumtionen, där psykofarmaka och antibiotika dominerar. Läkemedelsindustrin är inte konjunkturkänslig utan tjänar på att tiderna försämras och människor får det svårare med stress, arbetslöshet, oro, ångest och isolering. Mot följdverkningarna kan man alltid erbjuda något piller. Läkemedel får ersätta annan behandling eller förebyggande åtgärder. Läkemedelsindustrins vinstintresse påverkar således också sjukvård och samhällsplanering genom att ett berättigat missnöje över dåliga förhållanden i samhället kan dämpas med mediciner. Jag anser att ett förstatligande av den svenska läkemedelsindustrin och de utländska läkemedelsföretagens svenska distributionsföretag skulle undanröja flera missförhållanden genom att vinsterna inte längre skulle vara huvudsyftet med verksamheten. Jag har av utredningstjänsten fått veta att den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige under 1985 uppgick till 4,1 miljarder kronor. På den svenska marknaden finns drygt 160 företag med registrerade farmaceutiska specialiteter. De svenska företagen svarar för drygt 40 96 av försäljningen, en minskande andel sedan mitten av 1970-talet. I snitt satsar läkemedelsföretagen ca 15 26 på FoU, medan motsvarande siffra för hela tillverkningsindustrin är 2 Ze. Varför satsar man då så stort inom läkemedelsindustrin? Inte är det för människornas väl och ve, utan det är för att här finns stora möjligheter att göra profit på människornas olycka. Därför uppkommer en annan fråga till industriministern. Jag skulle vilja fråga om socialdemokraternas program och stadga från 1975 står fast. På s. 35 står där: ”Den svenska läkemedelsindustrins verksamhet sammanförs i samhällelig regi.” Det skulle vara intressant att veta om ni har gått ifrån den typen av krav i programmet, eller om det som vanligt är så att det står på ett papper medan man i verkligheten bedriver en annan sorts politik.

Fru talman! Jag noterade med intresse och uppmärksamhet att interpellanten Karl-Erik Persson tackade för ett utmärkt svar. Jag skulle vilja använda ett par minuter till att visa att det ändå finns en lång rad argument för att samhället skall ha ett effektivt inflytande på läkemedelsområdet. Den reglering och samhälleliga kontroll vi har på detta område är omfattande. Vi har således krav på registrering innan ett läkemedel får försäljas, och för registrering krävs att läkemedlets medicinska ändamålsenlighet dokumenterats genom en mycket omfattande läkemedelsprovning. Yrkesmässig tillverkning av läkemedel får i vårt land, med några få undantag, endast bedrivas av den som har tillstånd, och detta gäller som regel också import. Detaljhandelsdistributionen sker, som Karl-Erik Persson känner till, via det statliga Apoteksbolaget, som har till uppgift att svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålls, samtidigt som läkemedelspriserna hålls nere. Priserna på läkemedel sätts efter förhandlingar mellan staten, Apoteksbolaget och branschen, och kommer man inte överens går frågan till socialstyrelsen. Det finns regler för information om läkemedel, och dessa har fastställts genom överenskommelse mellan staten, Landstingsförbundet och branschen. Registreringen av ett läkemedel kan återkallas om reklamen är oriktig, starkt överdriven eller direkt vilseledande. Denna genomgång, där jag bara tagit upp några frågor, visar att samhället drar upp mycket preciserade ramar för läkemedelsindustrins betingelser. Prissättning, marknadsföring, distribution och produktegenskaper kontrolleras således i stor utsträckning av samhället. Jag framhöll i mitt svar till Karl-Erik Persson att det är på denna väg vi skall gå vidare. Regeringen har tillsatt en läkemedelsutredning, som skall göra en översyn av systemet för samhällets inflytande i dessa frågor. Den har fått mycket omfattande direktiv för att flytta fram de här frågorna, men svensk läkemedelsindustri bör naturligtvis som hittills också ges goda utvecklingsmöjligheter. När det gäller de industripolitiska aspekterna har regeringen nyligen inrättat ett branschråd med representanter för företagen, de fackliga organisationerna och sjukvårdshuvudmännen. Syftet med detta branschråd, som är knutet till industridepartementet, är att få till stånd en samordning och ett samarbete mellan samhället och branschen, vilket ju kommer att gagna såväl läkemedelspolitiska som industripolitiska strävanden. Ett förbättrat system för insyn och inflytande är således målet för läkemedelspolitiken och detta bör följa de principer som vi hittills har tillämpat. Jag anser att det är mycket viktigt att gå vidare så att vi når hela området, både läkemedelskonsumtionen och läkemedelsindustrin.

Fru talman! Det jag fick reda på nu var bra, men det ändrar ju ingenting i sak beträffande min interpellation om att förstatliga den svenska läkemedelsindustrin. Beträffande läkemedelsdistributionen är det väl tyvärr så att vissa läkemedelsföretag har ”fulat ut”, om jag får uttrycka mig så: de läkemedel som inte kan säljas i Sverige har man i stället sålt utomlands, och det kan väl inte vara riktigt. Socialdemokraterna har gått ifrån att läkemedelsindustrin skulle överföras i samhällets regi. Jag är litet fundersam över socialdemokraternas agerande. Om man läser näringsutskottets betänkande 1982/83:1, framgår det att man 1975 tillsatte en läkemedelsindustridelegation. År 1978, när vi fick en borgerlig regering, ändrades direktiven, och då reserverade sig de socialdemokratiska representanterna. När socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten 1982 ändrade man inställning. Jag kan citera litet av vad utskottet skrev 1982: ”Enligt de ursprungliga direktiven av den dåvarande socialdemokratiska regeringen skulle ett övergripande mål för delegationens arbete vara att läkemedelsindustrins verksamhet skulle sammanföras i samhällets regi.” Detta har socialdemokraterna nu helt tagit avstånd från, att döma av det svar som industriministern har gett.
Fru talman! Ytterligare ett klarläggande: Svaret på interpellationen är klart — ett förstatligande av läkemedelsindustrin saknar aktualitet. Karl-Erik Persson har åberopat uttalanden från socialdemokratiska partikongresser. Både 1978 och 1981 års partikongresser, som hade att pröva frågan, avvisade kraven på att läkemedelsindustrin skulle förstatligas. Däremot beslutade partikongressen att ge den kommande partistyrelsen i uppdrag att flytta fram samhällets åtgärder på området, och det har regeringen gjort bl.a. genom tillsättandet av läkemedelsindustrirådet, som är knutet till industridepartementet.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt. De stora läkemedelsföretag som finns i dag är Astra, Fermenta, KabiVitrum, Leo och Pharmacia. Statens inflytande här är genom fjärde AP-fonden, och enligt utredningstjänsten är det inflytandet drygt 8 Zi Astra och mindre än 5 20 i Fermenta. Det innebär inte något som helst inflytande över läkemedelsindustrin. Det oroande är att USA har fått ett ökat inflytande. I Pharmacia har man hela 22 20. Jag tycker det är oroväckande att socialdemokraterna har ändrat inställning.

Fru talman! Lars Tobisson har frågat dels vilka motiven är för att under nuvarande omständigheter tillämpa placeringsplikt mot vissa försäkringsinstitut, dels vilka effekter den, som Lars Tobisson säger, ”planerade pensionsskatten” kan få på hushållens långsiktiga sparande. Statens, bostadsbyggandets och jordbrukets långfristiga finansiering har sedan lång tid tryggats med stöd av en kreditpolitisk lagstiftning. Till en början var siktet inställt på att tillgodose bostadsbyggandets och jordbrukets finansieringsbehov, och detta syfte uppnådde man under en lång period förhållandevis smärtfritt med hjälp av frivilliga överenskommelser. Men i och med att statens lånebehov började växa efter 1976 kom systemet att ställas inför stora påfrestningar, och 1980 införde den dåvarande trepartiregeringen — på förslag av sin ekonomiminister — placeringsplikt, som alltjämt tillämpas i fråga om försäkringsinstituten. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har kreditpolitiken förändrats i liberaliserande riktning. Likviditetskvoterna och ränteregleringen för bankerna har avvecklats, utlåningstaken för banker, finansbolag och bostadsinstitut har slopats och placeringsplikten för försäkringsbolagen har mjukats upp väsentligt i sin utformning och begränsats i omfattning. Parallellt med denna utveckling har statens upplåning förändrats i grunden itvå avseenden. Dels har den minskat dramatiskt i omfattning eftersom vi har lyckats återfå kontrollen över budgetutvecklingen, dels har vi kunnat övergå till att bedriva upplåningen i mer marknadsmässiga former. Placeringspliktens betydelse för statsupplåningen har därigenom kunnat nedbringas. De senaste åren har i själva verket nyemissionerna av prioriterade statsobligationer varit mindre än vad som förfallit till betalning. Att härav dra slutsatsen att placeringsplikten inte längre behövs är dock förhastat. Även om staten inte nettoemitterar prioriterade obligationer finns det — som ett arv från den borgerliga regeringsperioden — en stor statsskuld med stora amorteringar av sådana obligationer som behöver omsättas. Den upplåning som krävs för detta måste ske med långsiktighet och kontinuitet. Att, som Lars Tobisson antyder i sin interpellation, låta den ske än långsiktigt än kortsiktigt alltefter räntelägets skiftningar skulle skapa en oacceptabel instabilitet på marknaden. Statens upplåning måste utformas med hänsyn till penningpolitikens krav. Staten kan inte hantera sin upplåning som vilken låntagare som helst. Även bostadsfinansieringen och jordbruket kräver kontinuerliga flöden oavsett marknadslägets växlingar. Dessutom skulle en helt marknadsstyrd upplåning kunna höja dessa båda sektorers finansieringskostnader. Vad gäller Lars Tobissons andra fråga, som avser realränteskatten, vill jag framhålla att regeringen inte har tagit slutlig ställning till om en sådan skatt bör införas. Ett underlag för beslut i frågan tas fram av en kommitté som har till uppgift att lägga fram förslag till hur en realränteskatt kan utformas. Det arbetet blir färdigt om två månader. Att nu diskutera olika hypotetiska följder av en skatt vars konturer vi ännu inte sett är därför knappast 61 meningsfullt. Jag vill emellertid i detta sammanhang bemöta den skrämselpropaganda som på sista tiden riktats mot realränteskatten. Det framförs att skatten skulle utgöra ett hot mot miljoner arbetares och tjänstemäns pensionstrygghet, ibland nämns också änkor och faderlösa bland de hotade. Låt mig redan nu slå fast att vi inte tänker införa en skatt som kan hota värdesäkringen av pensionerna. Ett sådant hot skulle däremot en återgång till den inflationstakt som vi upplevde under åren före 1983 utgöra.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Först vill jag konstatera att jag tidigare vid flera tillfällen har uttalat min uppskattning av att riksbanken under senare år har liberaliserat kreditpolitiken. Att därmed moderata förslag har genomförts gör inte saken sämre. Det är då desto mer egendomligt att regeringen slår vakt om just placeringsplikten. I min interpellation pekade jag på de perversa verkningar som detta kan få vid fallande ränta. Trots att räntan ursprungligen sattes långt under marknadsnivån, har i år de placerare som berörs av placeringsplikten funnit skäl att teckna obligationer innan räntan sänks ytterligare. Nästan hela upplåningsbehovet för 1986 var täckt redan i början av mars, till den då gällande räntan 11 96. I samband med diskontosänkningen i mitten av mars utbjöds ett nytt prioriterat statslån till 10 92 ränta. Jag reserverade mig i riksgäldsfullmäktige mot detta, med motiveringen att någon sådan upplåning inte behövdes och att man under alla omständigheter kunde räkna med lägre kostnader om man väntade till slutet av året. Nu har jag fått rätt. Häromdagen hade den långa räntan fallit så mycket att placerare fann anledning att teckna prioriterade obligationer för över 1 miljard till den nya räntan 10 96. Förskräckelsen blev stor på riksgäldskontoret. Staten behöver ju inte pengarna. Dessutom vore det, som sagt, billigare att låna senare i år. Det nyligen öppnade statslånet fick stängas illa kvickt. Men faktum kvarstår: genom placeringsplikten drog staten på sig en upplåning i onödan, till högre kostnad än vad som skulle behövas. Det är inte underligt att statsrådet Johansson har svårt att finna argument för att försvara denna ordning. När vi i övrigt har övergivit ambitionen att reglera ner räntenivån finns det ingen anledning att behålla placeringsplikten. Det är fullt möjligt att omsätta äldre obligationer med t.ex. riksobligationer. Låt mig precisera min fråga till statsrådet: Vad finns det för anledning att behålla placeringsplikten när nu det tidigare motivet, en extra beskattning på pensionärerna, har vänts i sin motsats och staten i stället får betala mer än nödvändigt för en onödig upplåning? Jag ser som det enda tänkbara motivet att regeringen väntar med att avskaffa placeringsplikten tills man är klar att införa en realränteskatt. Sedan jag lämnade in min interpellation har denna fråga väckt häftig debatt. Det är väl därför som statsrådet nu flyr undan och nöjer sig med beskedet att regeringen inte tagit slutlig ställning till om en sådan skatt bör införas. Men det finns gott om uttalanden från finansminister Feldt som går ut på att denna skatt skall komma. Den nya skattens förespråkare har försökt ge intryck av att den skall drabba penningstinna finansinstitut. Vanliga löntagare serveras bilden att det blir mindre marmor i lyxiga tjänsterum för välbetalda matadorer på penningmarknaden. Men nu är det faktiskt så att livförsäkringsbolagens vinster går oavkortade tillbaka till försäkringstagare och pensionärer. Realränteskatten träffar således de ca 3 miljoner löntagare som har tjänstepension i form av ITP, STP osv. och de över 1 miljon enskilda medborgare som tecknat individuella livoch pensionsförsäkringar. Därför bör den nya pålagan rätteligen kallas en pensionsskatt. Kan statsrådet Johansson förneka att regeringen med en sådan skatt skulle försämra pensionen för de 4 miljoner löntagare som nu sparar för sin ålderdom? En pensionsskatt är definitionsmässigt en skatt på sparande. En sådan skatt ter sig så mycket mera anmärkningsvärd som vi har en stor brist på sparande i landet. Jag vet från en tidigare interpellationsdebatt att statsrådet Johansson delar min oro över att hushållssparandet i Sverige är negativt. En mycket stor del av det långsiktiga sparande som hushållen trots allt bedriver utgörs av pensionssparande. Det verkar ju mot den bakgrunden alldeles barockt att sätta in en stöt mot just denna form av samhällsnyttigt sparande. Pensionsskatten är tänkt att förbättra statens finanser. Det är dock inte statens sparandebrist som är avgörande, utan det är det totala sparandet i samhället som måste öka för att tillväxten och vårt välstånd skall förbättras. En pensionsskatt på försäkringssparande får till effekt att minska drivkrafterna för den enskilde att spara långsiktigt, och även annat hushållssparande påverkas negativt. Samtidigt kommer sannolikt åtminstone en del av skatten att användas för att finansiera en offentlig utgiftsökning. Kan statsrådet bestrida att en pensionsskatt på båda dessa sätt skulle minska det totala sparandet i landet? Och måste inte Bengt Johansson medge att införandet av en pensionsskatt närmast kan liknas vid att staten tränger sig in i livförsäkringsbolagens kassavalv och klipper sönder en stor del av de obligationer som man tidigare med hjälp av placeringsplikten tvingat på dessa bolag och bakom dem landets pensionärer?
Fru talman! Det framgick ganska tydligt av Lars Tobissons inlägg att han egentligen inte vill diskutera placeringsplikten utan en skatt som utreds. Jag avstår, Lars Tobisson, från att diskutera hypotetiska lägen. Som jag sade i mitt interpellationssvar utreds den här saken, och vi har i direktiven till utredningen angett motiven till att vi tycker att frågan behöver utredas. Lars Tobisson har i andra sammanhang alltid hämtat sina exempel från Danmark. Där finns en sådan skatt, och där har man inte tänkt avskaffa den, såvitt jag vet. Alla de påståenden som Lars Tobisson kommer med i fråga om en sådan här beskattning kan vi diskutera, om det kommer ett förslag från regeringen om en sådan skatt. Lars Tobisson erinrar om en stor syndare som för att skydda sitt eget samvete kastar sig över den som inte är helt utan synd. Betydande regleringar som infördes under den borgerliga regeringstiden är nu avskaffade, och vi har att förvalta en arvssynd i form av en statsskuld under en lång lång tid. Då säger Lars Tobisson att det är förfärligt att placeringsplikten finns. Jag är inte så imponerad av Lars Tobissons indignation på den här punkten. Tidigare stormade försäkringsbolagen mot att man fick en straffbeskattning, och Lars Tobisson förde då de synpunkterna till torgs här i kammaren — det var stor skillnad mellan den långa räntan på obligationer och den korta ränta som man kunde få vid alternativa placeringar. Nu argumenterar Lars Tobisson snarast för motsatsen — man kan inte låna billigare genom en sådan här placeringsplikt utan man får betala lika mycket som om man skulle låna på marknaden i övrigt. Jag vill erinra om vad jag sagt i mitt interpellationssvar. Staten kan inte bete sig som en spekulant, som går in i marknaden då och då. Med de väldiga behov av långsiktiga placeringar av bostadslån och av statsupplåning som skall omsättas är det en förutsättning att man har en planering på längre sikt. Då kan det också hända att det inte blir så stor skillnad, men då behöver heller inte försäkringsbolagen vara så oroliga. Vi har tagit stora steg mot att avveckla den reglering som fanns, men vi har alltjämt kvar mycket stora skuldbelopp. Under innevarande budgetår är det över 30 miljarder i prioriterade statsobligationer som förfaller, förutom hela den stora skuld i form av statsskuldväxlar som också måste finansieras och omsättas. Jag tycker alltså att Lars Tobissons indignation när det gäller placeringsplikten skall ses i sitt perspektiv. Genom att vi har lyckats att klara upp statsbudgetens problem så pass lyckosamt som vi har gjort är vi på väg att slippa den belastning som ligger däri att man måste ha en mycket hårdhänt tillämpning av en placeringsplikt. Jag är som sagt inte alls imponerad över Lars Tobissons indignation.

Fru talman! Får jag först säga beträffande placeringsplikten: Reglering är alltid av ondo. Tidigare var — och fortfarande är — syftet med placeringsplikten att extrabeskatta pensionärerna med hjälp av en konstlat låg ränta som försäkringsbolagen får på sina obligationsköp. Men nu har det inträffat att marknadsräntan faller och det så snabbt att man inte hinner med att justera inställningen på regleringsvapnet. I vissa lägen får man alltså teckningar som man inte vill ha till villkor som försäkringsbolagen finner fördelaktiga, i synnerhet i perspektivet av att räntan kan falla ytterligare senare i år. Det leder till, som jag sade i mitt förra inlägg och som statsrådet inte har kunnat bestrida, att vi faktiskt nu på grund av placeringsplikten betalar för mycket för en onödig statsupplåning. Statsrådet Johansson vill egentligen inte alls diskutera pensionsskatten. Jag kan förstå det, från politiska utgångspunkter. Men den här debatten kommer regeringen inte ifrån. I sin korta kommentar nämnde Bengt K. Å. Johansson i alla fall Danmark. I samband med argumentationen för en pensionsskatt har det danska exemplet spelat stor roll. I Danmark har man alltså beslutat att dra in all avkastning över inflationen plus 3,5 90 från pensionskassorna. Men bakgrunden är den att man under den socialdemokratiska regeringstiden hade en obligationsränta på över 22 96. Då var realräntan positiv hela tiden, även om inflationen var snabb. Den nya borgerliga regeringen under konservativ ledning beslöt att prioritera kampen mot inflationen. Men om man fick ner inflationen, skulle ju statsobligationer med en löptid på 20-30 år till 22 90 ränta ge upphov till väldiga kursvinster och mycket höga reala kostnader för staten. Därav följer denna realränteskatt med mycket begränsad konstruktion. Kom ihåg att syftet i Danmark är fördelningspolitiskt! Man anser att pensionärerna annars skulle få det för bra. Jag har inte hört Bengt K. Å. Johansson åberopa det argumentet när det gäller Sverige. I stället har man skjutit fram statsfinansiella motiv. Men innebörden av den här skatten är att man i efterhand konfiskerar medel som människor under sin aktiva tid har avsatt för sin trygghet på ålderdomen. Menar statsrådet Johansson verkligen att våra pensionärer har det så bra att man genom lagstiftning måste bryta upp ingångna avtal och se till att de extra pensionspengarna dras in till statsverket? Jag kan inte tänka mig det. Men jag vill gärna ha ett svar på den frågan. Och varför går det inte — om man nu skall följa det danska exemplet — att välja att avskaffa valutaregleringen? Det är ett sätt att sänka räntenivån och därmed kostnaderna för statens upplåning i Sverige.
Fru talman! Jag tror att jag avstår från att också föra in frågan om valutaregleringen i den här interpellationsdebatten. Den frågan kan förtjäna att diskuteras för sig — och det är ju vad som också sker. Jag blev litet förbluffad över Lars Tobissons diskussion beträffande Danmark. Lars Tobisson säger: Ja, men om skillnaden är så stor när det gäller förräntningen av obligationer att räntenivån ligger på 20-22 20 och inflationen sedan kraftigt går ned, är det fördelningspolitiskt motiverat att införa en sådan här realräntebeskattning. Det gäller alltså Danmark. Lars Tobisson får kanske rådbråka sitt eget samvete när det gäller att fastställa var gränsen går — om det är mindre angeläget att diskutera den här frågan i ett land där man har haft en ränta på 14, 15, 16 90 och där inflationen sedan gått ned till 3 20. Lars Tobisson får väl försöka fundera ut var smärtgränsen går. Slutligen, fru talman, vill jag också bara säga att det är riksbanken och riksgäldsfullmäktige som sköter hanteringen beträffande statsupplåningen. Jag har ingen anledning att gå in i en diskussion om när lånen skall läggas ut och när man har anledning att avbryta en teckning som redan påbörjats. Jag vill bara ytterligare en gång säga till Lars Tobisson: Det är att se detta i ett mycket kortsiktigt perspektiv att säga att det vore bra om man spekulerade i en ränteförändring också från statens sida. Jag tror inte att någonting sådant skulle gagna den ekonomiska politiken i det här landet.

Fru talman! Det har jag heller inte sagt. Vad jag har sagt är att staten inte behöver låna mer pengar mot prioriterade obligationer. Men nu tvingas staten göra det, därför att regeringen vill slå vakt om placeringsplikten, i avvaktan på införandet av en pensionsskatt. Skillnaden i förhållande till Danmark är att räntan där låg så högt som på 22 Ye. Inte ens under den av Bengt K. Å. Johansson så förkättrade borgerliga regeringstiden låg räntan tillnärmelsevis så högt här i Sverige. I Danmark har realräntan alltid varit positiv, men så har inte varit fallet här hemma. Jag konstaterar att det som Bengt K. Å. Johansson sade i sin andra replik innebär att det är fördelningspolitiskt riktigt att klämma åt pensionärerna. Det var också ett besked att få! Till pensionsskattens initiativtagare hör vpk. Det är inte så underligt — det partiet anar ondskefulla kapitalister i de mest omöjliga sammanhang. Mera underligt är att LO hör till förespråkarna. Det är underligt, därför att skatten skulle drabba organisationens egna medlemmar, inte minst deras STP-pensioner. Inom TCO har man däremot insett vilken fara som här hotar. TCO ordföranden Björn Rosengren har redan före utredningsförslagets framläggande bundit sig för ett nej till den planerade skatten. Det är helt naturligt att fackliga ledare månar om sina medlemmar genom att säga nej till en pensionsskatt. Den måste på ena eller andra sättet betalas av medborgare med vanliga inkomstförhållanden. Antingen sker det genom att pensionsvillkoren blir sämre än de annars skulle ha varit, eller också krävs det högre premier som minskar löneutrymmet och köpkraften under den yrkesverksamma tiden. Som jag sade förut varierar realräntan. Det var inte länge sedan den var kraftigt negativ. Genomsnittligt sett har den under en längre tid legat obetydligt över noll. Om man nu skall dra in all avkastning över t.ex. 3 Io förutsätter det att man samtidigt ger kompensation för tidigare år då realräntan varit lägre. Bara på det sättet blir det symmetri i systemet. Det har på senare år stått alltmera klart att vad vi behöver i Sverige är fasta spelregler. Ingen annanstans är behovet så stort som på marknaden för långsiktigt sparande. En pensionsskatt som träffar redan uppsamlat sparande har emellertid klara drag av retroaktivitet. Om man inte kompenserar för tidigare dåliga år blir det en medveten försämring av den trygghet som nästan alla yrkesverksamma medborgare sparar till för sin ålderdom. Jag konstaterade i mitt första anförande att statsrådet befann sig på en något oordnad flykt från det tidigare käcka talet om att dra in försäkringsbolagens oförtjänta realräntevinster. Denna osäkerhet ser jag ändå som ett gott tecken inför frågans slutliga avgörande. Jag lovar att vi moderater kommer att utnyttja varje tillfälle att belysa pensionsskattens effekter och vilket hot den innebär mot 4 miljoner medborgares levnadsvillkor när de lämnat sitt aktiva liv och vill känna trygghet under sina återstående år.

Fru talman! Som jag redan tidigare har gett uttryck för har jag inte för avsikt att starta en debatt om någon hypotetisk skatt på realräntan. Lyssnade Bo Lundgren noga på Lars Tobisson borde han ha märkt att det framgick av hans anförande att Lars Tobisson anser att det är fördelningspolitiskt motiverat att ha en realränteskatt, om det är stort avstånd mellan den förräntning som försäkringsbolagen har och inflationen. Jag har bett Lars Tobisson att utreda var den smärtgränsen går någonstans. Då tycker jag att det är litet övermaga både av Lars Tobisson och av Bo Lundgren att säga att det är oförskämt av regeringen att ens utreda en sådan här fråga. Jag tycker att det är i högsta grad angeläget att utreda denna fråga, särskilt som systemet finns i ett grannland som inte minst Lars Tobisson brukar hämta exemplen från. Lars Tobisson säger att han skall utnyttja varje tillfälle att diskutera den här frågan. Jag tycker att man också skall välja tillfälle. Vi är inte i det läget att vi har något förslag till en realräntebeskattning. Därför tycker jag heller inte att det finns någon anledning att nu ge sig in i en diskussion om olika förslag till en lösning och om de olika synpunkter som utredningen skulle kunna komma fram till. Jag vill bara ytterligare säga att vi inte har tänkt att införa någon skatt som kan hota värdesäkringen av pensionerna. Vi har värdesäkrade pensioner nu. Försäkringsbolagen har aldrig haft någon annan tanke än att man skall få en säker pensionering för de försäkrade som valt ett sparande i försäkringsbolagen. Men det finns ett samband mellan de skatteregler som försäkringsbolagen kommer i åtnjutande av och som är ägnade att gynna försäkringssparande och den nivå man kan tänka sig på avkastningen. Det är inte heller självklart, Bo Lundgren, att pensionärerna på något sätt skulle drabbas. För det första drabbas ingen nu, när man har mycket hög avkastning på tillgångarna, och för det andra finns ett samband också med de avgifter som betalas, och som företagen ofta står för.

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat mig följande: Hur många kvinnor har genomfört grundutbildningen? Hur många kvinnor har godkänts för fortsatt utbildning? Hur många kvinnor har därefter fullföljt utbildningen? Hur många av de kvinnor som slutat efter genomförd grundutbildning har krigsplacerats som reservofficerare? 5. När väntas en redovisning av de medicinska forskningsresultat som finns i vad gäller kvinnans möjligheter att få tillträde till de nu stängda yrkesområdena? Jag vill inledningsvis göra klart att jag anser det mycket positivt att vi kunnat öppna officersyrket, som traditionellt endast varit öppet för män, även för kvinnor. Det har inneburit en breddning av rekrytering till ett yrke som kräver av befattningshavaren att denne skall vara chef, besitta fackkunskap och vara utbildare och fylla en plats i såväl fredssom krigsorganisationen. Jag har också erfarit att det inom de militära staberna och ute på förbanden finns en positiv grundinställning till kvinnor som officerare. Jag går nu över till att besvara de frågor som Kerstin Ekman ställt till mig. Beträffande den första frågan kan jag nämna att inom flygvapnet, som började med frivillig grundutbildning för kvinnor år 1980, har 123 kvinnor genomgått sådan utbildning. Antalet kvinnor som för närvarande gör grundutbildning i flygvapnet är 15. Inom armén och marinen startade grundutbildningen av kvinnor först år 1983. Inom armén har 58 och inom marinen 55 kvinnor fullgjort grundutbildning. Just nu grundutbildas 26 kvinnor i armén och 27 i marinen. Sammanlagt har således 236 kvinnor genomgått grundutbildning inom försvarsmakten. På den andra frågan, om hur många kvinnor som godkänts för fortsatt utbildning, dvs. officersutbildning, måste jag i stället få ange hur många kvinnor som har påbörjat utbildning vid officershögskola. Det är nämligen så att alla som är lämpliga inte söker vidare till officershögskola utan hoppar av efter grundutbildningen. De blir då inte aktuella för prövning att antas till fortsatt utbildning vid officershögskola, även om de i och för sig skulle ha bedömts som godkända. Det är de lokala antagningsnämnderna vid förbanden som beslutar om vilka som skall antas till officersutbildning. Kvinnor får i denna situation konkurrera på lika villkor med männen om de platser som finns att tillgå. Av de 236 grundutbildade kvinnorna har 162 anställts som aspiranter och påbörjat officershögskola, således knappt 70 Ze. Värdena är i stort sett lika för marinen och flygvapnet, medan armén ligger på en väsentligt lägre nivå. Den tredje frågan gäller hur många som fullföljt officersutbildningen. Det är ännu endast tre årskullar ur flygvapnet som gått ut den tvååriga officershögskolan, nämligen de som började i flygvapnets officershögskola åren 1981-1983. Vid dessa kurser var det totalt 73 som började, medan 58 av dessa avslutade utbildningen med godkända betyg. Av de 54 kvinnor som år 1984 påbörjade officershögskolor vid de tre försvarsgrenarna är i dag 41 kvar. Till den senaste kullen, den som påbörjade officershögskola år 1985, antogs 45 kvinnor, och i dag är 43 kvar. Beträffande den fjärde frågan, den om kvinnors krigsplacering som reservofficerare, blir svaret att två kvinnor utbildas till reservofficerare i armén. Den ena av dem gjorde grundutbildningen år 1983 och den andra år 1984. Det är dock att märka att man inte kan bli reservofficer efter en avbruten yrkesofficersutbildning. Reservofficersutbildning är en egen utbildningslinje. Den finns för kvinnor inom armén och flygvapnet. Marinen har visserligen en kvinnlig reservofficer, men hon har en helt annan bakgrund, nämligen som sjökapten. Om en yrkesofficer slutar kan han i vissa fall inträda i reserv. Man talar då om förtidsavgångna officerare i reserv till skillnad från reservanställda. När det gäller den femte frågan, den om medicinska forskningsresultat, får jag anföra följande. De uttalanden i propositionen som Kerstin Ekman syftar på har en något annorlunda innebörd än den som framgår av interpellationen.

Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt försvarets forskningsanstalt att inom ramen för sina forskningsresurser ta hänsyn till och inbegripa även kvinnor i de studier som redan pågår.” Något uppdrag till försvarets forskningsanstalt med anledning av vad som anfördes i denna punkt har inte lämnats. Jag kan för övrigt dela dåvarande försvarsministerns tveksamhet till att avdela resurser till projekt som sannolikt inte kan komma att omfatta mer än ett fåtal av kvinnorna. Därmed är inte sagt att uppföljning och utvärdering av verksamheten skulle saknas. Överbefälhavaren har nämligen, sedan regeringens beslut den 11 mars 1982 om anställning av kvinnor som befäl i det militära försvaret m.m., ett stående uppdrag att behandla frågan i årsredovisningarna. Försvarsgrenscheferna följer utvecklingen inom sina resp. ansvarsområden. Frågan bevakas således av berörda instanser. Eftersom armén och marinen ännu inte har fått några kvinnliga yrkesofficerare är möjligheterna till en mera omfattande, sammanhållen utvärdering därför för närvarande begränsade. Jag menar dock att det är viktigt att sådan utvärdering görs så snart det går.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Svaret är intressant på flera sätt. Det ger anledning till att flera frågor måste ställas. Det är också på en punkt upprörande och tyvärr avslöjande. Låt mig först säga: Statsrådet Roine Carlsson har gjort sig känd som fåordig, men i detta svar visar han en ny sida — han talar med kluven tunga. I inledningsdelen talar statsrådet vackert om att den nya ordningen att officersyrket öppnats för kvinnor är positiv. Han säger också att han har erfarit att det finns en positiv grundinställning till kvinnor som officerare på såväl staber som förband. För att först uppehålla mig litet vid just denna del, vill jag säga att detta i och för sig nästan är en förutsättning för att vi skall lyckas. Eftersom de erfarenheter som kommit till den uppmärksammes kännedom ger vid handen att man även tycker att kvinnorna tillfört organisationen ett visst mått av positiva inslag, bör fortsatt rekrytering och utbildning kunna fortgå planenligt. Det finns dock anledning att även med det knapphändiga material som föreligger fundera över om det finns skillnader inom de olika vapengrenarna. Statsrådet visar däremot en nästan häpnadsväckande inställning och nonchalans mot fattade beslut när det gäller att få underlag för att öppna de återstående yrkesområden som nu är stängda. Jag kan bortse från det underliga påståendet att jag i min interpellation skulle ha gett beslutet en annorlunda tolkning än vad som avsågs. Vad som kvarstår är att riksdagen fattat beslut om hur ett klart mål, nämligen att öppna samtliga yrkesområden, skall uppnås, att dåvarande försvarsministern avsåg att skapa förutsättningar för detta, att så inte skett på de drygt fyra år som förflutit och — och här kommer den andra, mot den positiva inledningen stridande inställningen — att statsrådet Roine Carlsson inte anser att det finns någon anledning att fullfölja beslutet. Herr statsråd! Det är klart uttalat från den beredning på vars betänkande regeringens förslag grundar sig att alla yrkesområden skulle vara öppna för kvinnor. Av praktiska skäl ansåg man att ändringen skulle ske på sikt, och man accepterade att det skulle ta tid. Den inskränkning som fanns vid det första beslutstillfället, när man öppnade delar av flygvapnets yrken, fanns inte längre. Då, vid 1978 82 års riksmöte gjordes inga begränsningar av detta slag, utan det enda som återstod var tveksamhet när det gällde submarin tjänst och flygtjänst. I dessa två fall var tveksamheten beroende av bristande medicinsk utvärdering. I beredningen lämnade vi förslag till inriktning av dykoch flygmiljöstudier. Vi ansåg att pågående studier skulle utökas att omfatta även kvinnor. Den uppmärksamme läsaren av propositionen ser att det inte finns något avståndstagande från dåvarande försvarsministern utan endast att ett senareläggande av uppdraget redovisas. Ett sådant avståndstagande finns däremot, som jag uppfattar det, i den nuvarande försvarsministerns svar till mig. ; Atti ett inledningsskede senarelägga en insats är något helt annat än att nu inte uppfylla vad riksdagen beslutat, nämligen att på sikt öppna samtliga yrkesområden för kvinnor. Detta kan tyckas ointressant, men det är det inte. Vi vet att inom en del yrkesområden kommer på grund av fysiska förutsättningar antalet kvinnor att bli lågt. Möjligheten skall dock finnas, och den kommer säkert att utnyttjas av dem som klarar kraven. I vad gäller submarin tjänst och flygtjänst är förutsättningarna med all sannolikhet goda för att kvinnor kan utbildas och tjänstgöra, men de hindras på grund av att en slutlig dokumentation av medicinska prov saknas. Att dessa undersökningar görs tycker försvarsministern är av litet intresse. Det är förvisso en märklig inställning. Varken försvarsministern eller jag kan veta om det blir bara ett fåtal kvinnor som söker dessa befattningar. Det är hur som helst ointressant, möjligheten skall finnas, för både kvinnornas och försvarets skull. Så länge inget uppdrag är givet, har inte riksdagens beslut verkställts. Vill den nuvarande försvarsministern ändra på beslutet, måste han komma hit till riksdagen med förslag till ändring. Och då får det allt finnas ett bättre motiv än det som försvarsministern anger i dag, nämligen att det endast är ett ”projekt som sannolikt inte kan komma att omfatta mer än ett fåtal av kvinnorna”. Svaren på de andra frågorna ger, som jag sade inledningsvis, anledning till följdfrågor. Den i sig höga siffran att 70 20 av dem som genomgått grundutbildning har antagits till vidareutbildning är, enligt vad som står i svaret, beräknad på samtliga försvarsgrenar. Siffran måste därför vara mycket bra för marinen och flyget, eftersom det sägs att arméns siffra är avsevärt lägre. Detta är en av de saker som redan nu borde ge anledning till insatser inom armén. De redovisade siffrorna är intressanta, när man som jag har haft möjlighet att granska t.ex. kustartilleriets information till föranmälda. Sådan förhandsinformation kan eventuellt ge ett bättre utgångsläge och bättre resultat. Antalet kvinnor som utbildats till reservofficerare är förvånansvärt lågt, totalt 2. Det är ändå exempelvis 15 kvinnor som lämnat flygvapnet efter viss genomförd utbildning på officershögskolan. Jag antar att de män som avbrutit utbildningen har krigsplacerats. Det måste vara slöseri att inte utnyttja de kvinnor som har samma utbildning. Att en utvärdering skall göras så snart tillräcklig tid förflutit och underlag finns tycks försvarsministern och jag vara eniga om. Jag tycker att siffrorna i dagens svar till mig visar att vi är på god väg och att en sammanställning kommer att bli till nytta i det fortsatta arbetet. Mina frågor till försvarsministern blir: Tänker försvarsministern uppdra till försvarets forskningsanstalt att inbegripa även kvinnor i det arbete som pågår med dykoch flygmiljöstudier? Om inte, när kommer en proposition med förslag till ändring av det nu gällande beslutet?
Jag får erinra om de regler som gäller för interpellationsdebatter.
Fru talman! Jag har nyss citerat föredragande statsrådet i propositionen om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret. Föredraganden avsåg att senare föreslå regeringen att ge vissa uppdrag åt FOA. För min egen del vill jag framhålla att uppdraget inte behöver lämnas i direkt anslutning till att reformen sjösätts. Även om det nu har gått ett antal år sedan det ursprungliga beslutet fattades, har vi ännu inte sett några hela kullar av nyutexaminerade kvinnliga officerare i armén och marinen. Till bilden hör också att vi under tiden har infört en ny befälsordning. Det är ett avsevärt mer genomgripande beslut, och också detta behöver följas upp och utvärderas. Jag förstår att Kerstin Ekman gärna hade sett att ett uppdrag redan vore lämnat. Men det är nödvändigt att noga pröva hur angeläget uppdraget är, bl.a. mot bakgrund av antalet berörda personer. Man bör också göra en uppskattning av om det finns andra hinder, som inte bedöms kunna lösas ens med mer omfattande forskningsinsatser, som begränsar möjligheterna för kvinnor att tjänstgöra i vissa befattningar. Om det därvid bedöms att det inte föreligger goda förutsättningar att nå framgång, kan man ifrågasätta värdet av att vi redan nu skulle avdela särskilda resurser för ändamålet. Jag utgår från att den myndighet eller de myndigheter som ser ett behov av en formulerad uppgift inom detta område aktualiserar frågan i budgetsammanhang eller på annat sätt.

Fru talman! Tiden går, försvarsministern. Det gäller inte bara för försvarsministern och mig i denna talarstol, utan även för dem som kan tänkas vara intresserade av att få utbildning i t.ex. flygtjänst. Det har redan gått ganska lång tid. Det var den 5 november 1981 som vi fattade beslutet. Statsrådet Gustafsson lämnade posten som försvarsminister, men därefter har det funnits socialdemokratiska försvarsministrar som hade kunnat verkställa beslutet. Uttalandet att detta inte skulle ha någon betydelse tycker jag är litet märkligt. Jag kan t.ex. nämna att man bl.a. skulle undersöka den s.k. g-toleransen hos kvinnor, vilket man ju gör när män skall ingå i flygtjänst. Enligt vad jag hört har man gjort rön som visar att små, ”kompakta” människor klarar höga g-tal bättre än stora, långa människor. Det skulle kunna tala för att ett större antal kvinnor kunde vara lämpliga för t.ex. flygtjänst. Det här är bara spekulationer, men om FOA finge i uppdrag att undersöka detta i samband med de studier som redan pågår där skulle vi kunna få svar på dessa frågor. Eftersom det tar tid att utreda och eftersom det sedan tar tid att fatta beslut, skulle man på det sättet komma fram till ett ställningstagande tidigare än om man som nu inte gör någonting. Det kan väl inte vara så att försvarsministern är helt övertygad om att det skulle röra sig om bara ett fåtal kvinnor som sökte till dessa befattningar. Ingenting talar för att det förhåller sig så. Det finns kanske ett stort intresse just för denna typ av tjänstgöring. När dett.ex. gäller submarin tjänst kan vi konstatera att många kvinnor i dag är aktiva dykare.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig 1. om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att förhindra att valutafrågor avgörs av annan lagstiftning än valutalagstiftningen och 2. om jag, bl.a. mot bakgrund av vad som anförs i interpellationen, är beredd att medverka till att valutaregleringen helt avskaffas. I valutaförordningen föreskrivs bl.a. att utförsel av emigrationsvaluta, t.ex. värdepapper och betalningsmedel, endast får ske efter tillstånd av riksbanken. I förordningen finns inte några bestämmelser som reglerar riksbankens prövning av ansökan om sådant tillstånd. Riksbanken bestämmer alltså vilka förutsättningar som skall gälla för tillstånd och kan följaktligen tillämpa ett bosättningsbegrepp som gäller i annan lagstiftning, t.ex. kommunalskattelagen . Detta innebär inte, som Nic Grönvall antyder, att valutafrågor avgörs av annan lagstiftning än valutalagstiftningen. På den andra frågan vill jag svara att i den utsträckning lättnader i gällande valutareglering bedöms vara förenliga med en utveckling mot en mer stadigvarande balans i ekonomin är jag beredd att medverka till sådana lättnader.

Herr talman! Herr finansminister, tack för svaret! Finansministern har gjort sig känd som en robust och handfast debattör, som naturligtvis tar tillfället i akt att undvika debatt så mycket som möjligt om frågorna skulle vara besvärande. Det här fallet är ett exempel på denna egenskap hos finansministern, vilket gör att svaret är så här trumpet och kort. Det problem som jag har tagit upp tarvar faktiskt litet mera uppmärksamhet än vad svaret kan antyda. Vi har alltså i Sverige, så som det står i svaret, en valutareglering som innebär att en person som vill flytta från vårt land — och sedan kommer det viktiga — i princip har rätt att föra med sig det han äger när han emigrerar från Sverige. Det är den huvudregel som gäller, och den har valutastyrelsen bekräftat i skrift. Så finns det undantag. Regleringslagstiftning är alltid undantag från huvudregeln. Undantagen är ungefär sådana som finansministern har redovisat, nämligen att man bara får ta med sig s.k. emigrationsvaluta med tillstånd från riksbanken, dvs. om inte valutamyndigheterna skulle betrakta den person som lämnar vårt land som en kvalificerad emigrant utan som en emigrant som man inte riktigt litar på. Det är detta som är kontrollsamhällets särdrag: man litar inte på människorna. I den här kontrollagstiftningen, som riktar sig mot personer som vill flytta från Sverige, uttalas tydligt: Vi litar inte på er. Vi behåller era pengar och tillgångar här i Sverige. Då får vederbörande söka hos riksbanken om tillstånd att komma härifrån. Ärendet handläggs av valutastyrelsen. Valutastyrelsen har skrivit en författning, och det har den rätt att göra, nämligen riksbankens författningsserie B. I denna skriver valutastyrelsen, som alltså har i uppdrag att avgöra om en emigrant får ta med sig sina pengar eller inte, att man för att avgöra frågan måste fråga skattemyndigheterna. Dessutom skriver valutastyrelsen att man, när man frågat skattemyndigheterna och fått besked om bosättningen av dessa, skall följa beslutet. Det är alltså precis så som jag säger i min fråga och precis tvärtemot vad finansministern antyder i sitt svar. Riksbankens valutastyrelses författningsbestämmelser innebär faktiskt att det är skattelagstiftningen som avgör valutafrågan. Det är särskilt absurt av två skäl, nämligen dels därför att skattemyndighetens beslut inte kan överklagas, dels därför att skattelagstiftningen inte gäller alls — där gäller dubbelbeskattningsavtal. Valutastyrelsen och Sveriges riksbank, som finansministern solidariserar sig med, har alltså sagt: Vi skall visserligen avgöra den här frågan, men det vågar vi inte, utan den får avgöras enligt skattelagstiftningen. Men, herr talman, det är inte färdigt än — det blir värre ändå. Under förra årets riksmöte beslöt skatteutskottet, på finansministerns proposition, att man skulle ompröva denna fråga varje år. Detta innebär att en person som under flera år, ända upp till fem år, har varit valutautlänning på grund av prövning efter skattelagstiftningens bestämmelser, som inte är tillämpliga, kan bli bedömd som valutainlänning. En person som inte ens har varit i närheten av valutalagstiftningen kan plötsligt få ändrad valutastatus och bli fråntagen dispositionsrätten till det han äger! Finansminister Feldt kan väl ändå inte medge annat än att detta först och främst är en absurditet som man inte kan försvara. Framför allt kan man inte försvara den genom att bolla bort problemet på det sätt som interpellationssvaret antyder. Sedan skulle jag gärna vilja sätta litet storlek och kropp på problemet, som jag förstår att både lyssnare och finansministern möjligen tycker är överteoretiskt. Jag lade nämligen till en andra fråga. Jag sade att den här regleringen liksom alla andra regleringar blir oerhört komplicerad och undrade om det inte därför finns skäl att överge den. Finansministern svarar —- jag tycker det är ett intressant svar, som jag egentligen är mycket nöjd med, för det är verkligen ett svar som antyder ett slags omprövning, eller är det inte så? — att om det är förenligt med en utveckling mot en stadigvarande balans i ekonomin skall finansministern medverka till lättnader. Låt oss nu börja med våra emigranter. Emigrationsvalutan var förra året 1,75 miljarder kronor, tror jag. År 1984 var den större, 3,1 miljarder, men det berodde på att ett av barnen Lundberg från Norrköping då flyttade. Om vi säger att emigrationsvalutan i genomsnitt är 2,5 miljarder varje år, så är det 127 av utflödet i bytesbalansen och en halv procent av bytesbalansens omslutning. Finansministern! Vore det inte möjligt att gå med på att behandla dessa emigranter anständigt? Inte påverkar det vare sig penningpolitik eller finanspolitik i vårt land, och framför allt rubbar det inte vägen mot stadigvarande balans i ekonomin. Skulle inte finansministern för den skull kunna medverka till att släppa emigranterna? Så till min andra följdfråga. Kan inte finansministern medge att det skulle vara mycket bättre för balansen i svensk ekonomi om Electrolux kunnat finansiera inköpet av White i Sverige, hellre än att utge aktier för 2 miljarder på USA:s marknad — för hur kan det stärka balansen i svensk ekonomi?

Herr talman! Nic Grönvalls interpellation belyser snårigheten i vår nuvarande valutareglering. Att lära sig den är som att titta ned i en ålkista: man ser att ålarna rör på sig, men det är inte lätt att veta åt vilket håll de rör sig. Det är tragiskt för vårt näringsliv — som lärt sig dagens rutiner — att nu få en helt ny lagstiftning på halsen, som till skillnad från den gamla inte skall förnyas varje år utan avses bli evig. Vi tvingas lära oss att se ned i en ny ålkista, när rätt åtgärd säkert skulle ha varit att — med vissa övergångsbestämmelser — ta bort hela valutaregleringen. Valutaregleringen är ett ineffektivt medel att uppnå ekonomisk-politiska mål, som ej skyddar oss i krissituationer av den typ vi senast upplevde den 12 maj i fjol och som fördröjer vårt lands anpassning till ekonomiska realiteter inom och utom landet. Den är också förenad med stora samhällsekonomiska kostnader: 1. Vår industris direktinvesteringar i utlandet ger jobb och fördelar även inom Sverige — det är vi helt överens om. Men nuvarande krav på utlandsfinansiering av dessa investeringar har lett till att företag som den 31 december 1984 hade en svensk likviditet på 170 miljarder samtidigt tvingades upplåna 45 miljarder i utlandet, med valutarisker och dyr ränta i släptåg, eftersom den långfristiga räntan vid utlandsupplåning är högre än den kortfristiga, som utan valutaregleringens bestämmelser skulle ha kunnat utnyttjas. Merkostnaden blir kanske 400 milj.kr. per år. 2. Valutaregleringen är också hindersam för våra exportföretag när de skall göra valutadispositioner för kunders räkning, vilket minskar deras konkurrenskraft på exportmarknaden. 3. Valutaregleringen kan medföra att storföretag som ASEA planerar att lägga ett finanscentrum utanför Sverige, och den har sannolikt bidragit till att Ikea och Tetrapak flyttat ut ur landet. 4. Genom att investeringar i nybyggnader och fastigheter utomlands betraktas som s.k. portföljinvesteringar får de inte långfristigt belånas av svenska ägare. De måste i stället snabbt säljas, utan att bästa tidpunkt härför kan inväntas. I ett läge då riksbanken på ett föredömligt sätt avreglerat vår inhemska kreditmarknad är det ur näringslivets synvinkel synd att vi nu är på väg att permanenta en valutareglering som enligt hittills gällande lagstiftning endast varit avsedd att användas i krissituationer. Slutmeningen i finansministerns anförande var emellertid positiv, och den inger påtagliga förhoppningar om att den nya lagstiftning som förbereds kanske inte behöver bli evig.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att ge den enskilde möjligheter att på samma sätt som storföretagen stärka sin ekonomi och samtidigt främja produktiv kapitalanvändning och en positiv utveckling av Sveriges ekonomi. Jag vill börja med att framhålla att jag är väl medveten om behovet att öka hushållens sparande, inte minst i former som bidrar till näringslivets kapitalförsörjning. Den ekonomiska politiken under senare år har i hög grad inneburit att de generella villkoren för hushållssparandet har förbättrats genom sänkta marginalskatter, höga realräntor, avtagande inflation och, fr.o.m. i år, även stigande reallöner. Härtill kommer speciella sparfrämjande åtgärder som har vidtagits i detta syfte. Jag avser då i första hand allemanssparandet, som har fått en mycket bred anslutning, men också fördubblingen av sparavdraget. När det sedan gäller framtiden så ligger det i sakens natur att jag inte nu kan redogöra för konkreta åtgärder som regeringen avser att vidta i framtiden. Det får anstå till dess att förslagen läggs fram i vanlig ordning. Jag kan dock berätta att regeringen i den kompletteringsproposition som läggs fram om ett par veckor kommer att föreslå vissa förändringar i allemanssparandet som går i den riktning Ivar Franzén efterlyser. Dessutom kommer förslag att läggas fram senare i år om lindrad förmögenhetsbeskattning av aktier. Detta kommer att innebära en stimulans av den enskildes sparande i aktier och därmed i näringslivets utbyggnad. Vad avser Ivar Franzéns förslag om privata investeringskonton vill jag gärna säga att det har vissa förtjänster. Problemen med förslaget är dess värre betydande. Det skulle innebära ett stort inkomstbortfall för staten och vidare öppna möjligheter för s.k. skattearbitrage, dvs. man skulle kunna låna med avdragsgilla räntor för att placera i dessa skattemässigt gynnade konton. Slutligen kan påpekas att konton av det slag som Ivar Franzén tar upp bygger på samma tankar som utgiftsskatten. Den kommitté som sysslar med denna skatteform väntas avlämna sitt slutbetänkande under året.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern poängterar vikten av ett ökat hushållssparande. Det måste vara angeläget, när detta sparande netto — trots de stimulansåtgärder som finansministern räknat upp — i dag i princip är nere på nollstrecket. Finansministern utlovar också, utan någon precisering, förslag i kompletteringspropositionen som förändrar allemanssparandet i riktning mot centerns förslag om privata investeringskonton. Jag förstår att finansministern inte kommer att göra några ytterligare preciseringar här och nu, så jag har bara att med intresse avvakta och se hur mycket substans det finns i finansministerns löfte. Jag noterar självfallet med glädje att finansministern anser att centerns förslag till privata investeringskonton, som berör praktiskt taget alla privatpersoner, har vissa förtjänster. Men samtidigt pekar finansministern på några problem. Ett införande av privata investeringskonton skulle innebära ett stort inkomstbortfall för staten, menar finansministern. Är det helt säkert? Vad är det som skiljer privata investeringskonton från industrins investeringsfonder? Som jag nämnde i min interpellation medför enbart Volvos och Saabs utnyttjande av investeringsfonder i samband med etableringen av bilfabriker i Uddevalla resp. Malmö ett kortsiktigt skattebortfall för staten på 13 miljarder. Det är ungefär en femtedel av statens totala intäkt av direkt skatt under ett år. Trots detta har jag dragit slutsatsen att det, sett över en längre period, är skattemässigt neutralt eller kanske t.o.m. fördelaktigt för staten. Min första fråga blir: Delar finansministern denna min uppfattning? Vid en jämförelse mellan industrins investeringsfonder och centerns förslag till privata investeringskonton bör åtminstone två saker särskilt beaktas. Den statliga skatten för juridiska personer, aktiebolag och ekonomiska föreningar, är 52 20. För fysiska personer är den 0-20 96, eftersom det inte ges kredit på tilläggsskatten. Det innebär i medeltal 10-15 96. Privata investeringskonton medför alltså ett väsentligt lägre skattebortfall för staten än industrins investeringsfonder. Kommuner och landsting får också ett skattebortfall, men det nämner inte finansministern som något problem. Enligt bestämmelserna för investeringsfonder skall 75 96 avsättas på ett räntelöst konto i riksbanken. Det innebär att staten därmed får en viss skattefördel. Motsvarande regel föreslås inte för det privata investeringskontot. En sådan kan självfallet diskuteras, men jag tror inte att den är nödvändig. Sammanfattningsvis anser jag att det privata investeringskontot, med den utformning som det har fått enligt centerns skisserade idéer, inte skulle vara mindre lönsamt för staten eller samhällsekonomin än industrins investeringsfonder. Delar finansministern denna min uppfattning? Till sist vill jag säga några ord om risken att människor lånar till sina levnadskostnader. Finansministern framförde denna möjlighet som en fara. Det skall först och främst slås fast att skattekrediten — det är skattekredit och inte skattebefrielse som det handlar om — icke gäller tilläggsskatten. Den som sätter i system att leva på lånade pengar för att kunna avsätta hela sin lön till sitt privata investeringskonto kommer mycket snart i den situationen att all rimlig nyupplåning helt äts upp av dels tilläggsskatten, dels den ackumulerade ränteeffekten. Det skulle efter kort tid bli alldeles nödvändigt för denna person att ta ut pengar från sitt privata investeringskonto. Samtidigt med denna upplåning bygger han upp en mycket omfattande skatteskuld. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att riskerna med att försöka att kortsiktigt använda det privata investeringskontot på det sätt som ingen av oss avser kommer att få sådana långsiktiga konsekvenser att ett fåtal kommer att utnyttja kontot på detta vis. Därmed tror jag att risken för att människor skulle låna pengar för att få räntebidrag, leva på lånade pengar och sedan avsätta hela sin inkomst till det privata investeringskontot egentligen är ganska liten. Jag vill här ställa den direkta frågan till finansministern om han anser att denna bedömning är realistisk. Om risken är stor eller inte är faktiskt något av en kärnfråga. Det andra argumentet som ofta anförs är att folk kommer att leva på sparade pengar för att därmed öka sina möjligheter att sätta in mycket pengar på sitt investeringskonto, som är skattefritt. Jag tror med förlov sagt att få är så dumma att de skulle ta av skattade pengar för att sätta in på ett konto där de har skattekredit. När kontot löses upp eller pengarna tas ut får de ju betala 50 90 i skatt. Precis som finansministern sade har förslaget till privata investeringskonton stark anknytning till utgiftsskatten — kanske till den bästa biten av utgiftsskatten och den som det är mest realistiskt att snabbt genomföra. Jag hoppas att finansministern svarar på mina tre frågor.
Herr talman! Jag vill egentligen inte alls ha någon dispyt med Ivar Franzén om vare sig utgiftsskatten eller denna typ av skattefria avsättningar till något slags investeringskonto. När vi befann oss i opposition tillhörde jag de ledamöter av riksdagen som drev på den dåvarande regeringen för att utredningen om utgiftsskatt skulle tillsättas. Det är därför med en viss spänning jag ser fram emot det betänkande som kommittén, i varje fall enligt egen uppgift, avser att leverera senare i år. På en punkt skulle jag dock vilja kommentera Ivar Franzéns inlägg. Det gäller hans föreställning om att de nuvarande investeringsfonderna för företag skulle vara förenade med enorma skattelättnader. Ivar Franzén påstod, om jag förstod honom rätt, att om ett företag — i det här fallet gällde det Saab och Volvo — får göra avsättningar till investeringsfonder med ett visst belopp, är hälften av detta en permanent skattelättnad. Detta är ett mycket grundligt missförstånd av hur investeringsfonderna fungerar. Ett företag som använder investeringsfonderna för investeringar får inte större skattelättnader än det företag som investerar direkt och gör sina avskrivningar i vanlig ordning. Den enda skillnaden är att företaget får skattelättnaden på en gång och i förväg. Men den är inte större än om företaget i stället för att använda investeringsfonderna gör vanliga skattemässiga avskrivningar. Den vinst företaget gör ligger i räntan. Man får alltså ut skattelättnaden omedelbart och behöver inte vänta i 5 år, vilket är fallet när det gäller maskiner, resp. 20 eller 30 år, vilket gäller när det är fråga om byggnader och fasta anläggningar. Det är den enda skillnaden. Jag vet att centerpartiet har varit pådrivande när det gäller talet om att besluten om Uddevalla och Malmö skulle vara förenade med enorma subventioner till Saab och Volvo. Jag vill be Ivar Franzén och eventuellt andra som sysslar med den ”trafiken” att i Sveriges intresse upphöra med detta. Det kan nämligen utomlands skapa föreställningen att vi ägnar oss åt att utdela helt besinningslösa subventioner till våra två mest framgångsrika verkstadsföretag, vilket kan skada dessa i internationella sammanhang. Eftersom påståendena är fullständigt grundlösa, skulle jag vilja att spridandet av dem upphörde. Sanningen är ju en helt annan. Det går inte att jämföra investeringsfonder och privatpersoners avsättningar på investeringskonton, där det handlar om medel som tydligen skall användas för placeringar i vissa typer av värdepapper eller på bankkonton och som sedan tas ut för konsumtion. När det gäller privatpersoner har vi nämligen inget avskrivningsförfarande att jämföra med. Skattelättnaden inträffar när man gör avsättningarna, men sedan kommer naturligtvis skatterna så småningom att betalas när konsumtionen sker. Det finns alltså ingen möjlighet att göra den jämförelse som Ivar Franzén gör. Huruvida det skulle vara möjligt att så att säga transformera idén om utgiftsskatt till någon typ av investeringskonto är en fråga som jag lämnar helt öppen. Jag tror att kommittén kommer att behandla den frågan. Centerpartiet har ju för övrigt tagit upp den här i riksdagen i en ganska omfattande motion. Jag tycker emellertid att frågan är förtjänt av vidare studium. Skälet till att jag gör det är att jag har uppfattningen att beskattningen av sparande, kapitalvinster och förmögenheter i Sverige är mindre väl avvägd. Som jag sade i mitt svar kommer vi att senare i år lägga fram förslag om vissa förändringar i denna beskattning, förslag som jag tror är ett steg på vägen mot en rimligare avvägning av beskattningen än den vi har.

Herr talman! Inte heller jag är ute efter dispyt, utan jag vill ha ett konstruktivt resonemang. Det överraskar mig att finansministern så totalt kunde missförstå mig. Jag försökte att något så när sakligt och klart beskriva att industrins investeringsfonder kortsiktigt innebär ett inkomstbortfall för staten. Det blir en form av uppskjuten beskattning — jag förstår mycket väl resonemanget om direktavskrivning o.d. Jag hävdade också att systemet i och med att det stärker företagens soliditet, skapar större vinster, osv. sannolikt på sikt medför större skatteintäkter för staten. Men vi vet ju att man på det här viset får kapitalet att arbeta kanske just vid en tidpunkt då detta är angeläget för samhällsekonomin. Jag har tagit investeringsfonderna som ett exempel på hur skattekrediter — för det är det som det är fråga om — kan vara något fördelaktigt för samhället och för staten, trots att de till synes kortsiktigt ger vissa inkomstbortfall. Förhållandet är precis detsamma i fråga om privata investeringskonton, men där har vi tydligen något olika mening. Där är ofta alternativet att öka sparmöjligheten. Det är ju meningen att dessa pengar skall användas produktivt. Tar man ut dem för konsumtion blir det direkt beskattning. Den andra finessen jämfört med dagens pensionssparande, vilket är ganska omfattande, är att tilläggsskatten här inte blir avdragsbar; man skattar av denna och förlorar aldrig några procent i skatt. Samtidigt innebär det att de belopp man normalt lånar kommer att bli betydligt lägre för den enskilda människan. Det blir alltså möjligt att genom skattelindring använda betydligt mer av egna pengar till exempelvis bostadsfinansiering. Man kani högre grad själv äga sin villa i stället för att ha den belånad i bank. Detta leder automatiskt till minskade ränteavdrag i betydande omfattning. Jag är alldeles övertygad om att detta — sett i ett litet längre perspektiv och när vi kommit över eventuella startsvårigheter — kommer att ge en stabilare och säkrare intäkt för staten. Men det kanske mest intressanta är att vi härmed skapar en egen resurs hos de flesta svenskar som gör dem litet mer självständiga och mindre beroende av om vi ändrar räntan med 0,5 eller 0,25 96 då det gäller subventioner till bostäder. Man har en chans att i högre grad skapa en egen finansiering. Finansministerns medarbetare har ju talat om att det nog skulle vara bra att ta bort räntesubventioner eller i varje fall minska dem, och detta kunde vara ett sätt att göra det möjligt utan att den enskilde drabbades. Det kanske t.o.m. totalt skulle bli en bättre ekonomisk situation. Det finns väldigt många aspekter på detta. Framför allt är det fråga om att decentralisera sparandet. I dag kan man ge lättnader, om sparandet sker centralt via försäkringsbolag och liknande. Men vi i centern vill se till den enskildes egna möjligheter.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig i vilken utsträckning avgifter på energiområdet används för avsett ändamål och om regeringen tänker begära riksdagens bemyndigande om förändringar i dispositionen av dessa avgifter. Inom energiområdet har ett stort antal åtgärder vidtagits för att underlätta en omställning av energisystemet. Åtgärderna har bl.a. omfattat stöd till energiinvesteringar, bidrag och lånegarantier för oljeersättande åtgärder och stöd vid miljöinvesteringar för att bringa ned utsläpp av svavel och kväveoxider. Betydande insatser har vidtagits inom energiforskningens område. För att stödja oljeprospektering har statliga medel anvisats. Lån och bidrag har lämnats för energibesparande åtgärder och till ny uppvärmningsteknik. Statliga stöd har vidare givits till utbildning, rådgivning och besiktning för att nå en effektivare energianvändning i bebyggelsen. Det är få områden som erhållit så omfattande statligt stöd som energiområdet. För att finansiera dessa insatser har därför ett antal avgifter på olja, bensin, kol och kärnkraftsproducerad el införts. över statsbudgeten. Tidigare redovisades såväl utgifter som inkomster på fonder som låg utanför statsbudgeten. Inkomsterna uppgår för närvarande till ca 1,5 miljarder kronor per år. Ivar Franzén har frågat mig om energiavgifterna har använts för avsett ändamål. Utgifterna för de åtgärder som jag inledningsvis redovisat har under den senaste femårsperioden varit mycket betydande och kraftigt överstigit vad avgifterna inbringat. Avgifterna har således använts för avsett ändamål. Vi kan nu notera att vissa energipolitiska mål uppnås snabbare än väntat. Då bör givetvis statens insatser anpassas till denna utveckling så att utgifterna för energipolitiska åtgärder kan minskas. Det är också helt i linje med de energipolitiska riktlinjerna att olika energislag efter inledande stödinsatser skall kunna stå på egna ben. Om denna glädjande utveckling fortsätter, kommer statens utgifter efter hand att bli lägre än inkomsterna från energiavgifterna. Avgifterna infördes för att dels finansiera de statliga insatserna på energiområdet, dels stimulera till energihushållning och övergång till andra energislag. Avgifterna framstår i detta sammanhang som jämställda med skatter och har således en betydelsefull energipolitisk roll. Mot bakgrund av de skäl som jag här har anfört och de skäl som redovisas i regeringens proposition 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m.m. har regeringen föreslagit att de särskilda avgifterna för oljeprodukter, kol, bensin och elektrisk kraft från kärnkraftverk omvandlas till särskilda skatter.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Redovisningen av avgifterna i fråga har ju varit något av en följetong här i riksdagen. Centern har upprepade gånger avlämnat motioner. Riksdagen har begärt en redovisning från regeringen. Men dessa ansträngningar har gett noll och intet till resultat. I proposition 140 föreslår regeringen att avgifterna för oljeersättande åtgärder, forskning, prospektering osv. skall omvandlas till en särskild energiskatt. Detta uppfattade jag så, att regeringen nu upptäckt att det inte är särskilt bra att så att säga jobba vid sidan av riksdagens beslut. Man menade nog att det därför är lika bra att göra en omläggning. Men jag tas ur min villfarelse när jag läser finansministerns svar. Finansministern hävdar nämligen att det inte är enbart avgifter som disponerats. Ytterligare pengar har tagits i anspråk. Jag får inte ekvationen att gå ihop. Jag hoppas således att vi i dagens debatt skall kunna reda ut den här saken.

Under samma period har riksdagen anslagit sammanlagt ca 450 milj.kr. för oljeersättande åtgärder. För budgetåret 1985/86 har då hälften av anvisade medel medtagits. Anslagna medel motsvarar således endast 30 20 av de inkomster som tillförts fonden.” Totalt sett är det sannolikt så — om nu gjorda beräkningar är riktiga — att det under de här åren varit ett överskott på i storleksordningen 2 miljarder. ”Mot denna bakgrund synes motionärernas begäran vara befogad.” Av betänkandet framgår också att man i proposition 140 föreslår att de särskilda energiavgifterna omvandlas till skatter fr.o.m. den 1 juli 1986. Därför anser utskottet att begäran om en redovisning inte längre är aktuell. Jag får således acceptera att motionen avstyrks. Följande fråga kvarstår: Fanns det enorma underskott vid den tidpunkt då fonderna fördes in i statsbudgeten? Kan det vara förklaringen till skillnaden i detta sammanhang? Under den korta tid som gått sedan jag fick svaret och fram till den här debatten har jag inte hunnit kontrollera alla uppgifter. Men om jag minns rätt uppstod inte helt obetydliga budgetförstärkningar i och med den aktuella transaktionen. Det fanns alltså vissa tillgångar i och med fonderna — när dessa fördes in i statsbudgeten låg man på plus. Mina kunskaper i matematik kan inte längre hjälpa mig att klara ut hur det förhåller sig. Om det fanns ett överskott när fonderna fördes in i statsbudgeten och detta överskott sedan ökat — det rör sig om ett belopp i storleksordningen 2 miljarder —, hur kan det då komma sig att det i samma veva förbrukats väsentligt mer pengar för angivet ändamål än vad avgifterna inbringat? Någon måste ha fel. Det måste väl vara av rätt så stort intresse för riksdagen att detta kan klaras ut här i dag. Jag vill ställa ytterligare två frågor till finansministern. Den första frågan blir självfallet: Kan jag få hjälp med att bena upp det här? Vi måste ju veta vad det är för pengar vi talar om och hur dessa har använts. Det hör till reglerna att riksdagen får veta hur dess beslut följs.

Även om man ändrar namn och säger att inte varje krona nödvändigtvis skall användas till detta, är det väsentligt att medlen finns som en resurs för att energipolitiken skall kunna fullföljas. Kan finansministern bekräfta att den tolkningen av svaret är riktig?

Herr talman! Till de huvudsakligen bokföringsmässiga utgångspunkter som Ivar Franzén hade för sitt anförande har jag ingenting att tillägga. Däremot vill jag ta upp en del av det jag uppfattade som interpellationens syfte. Avgifterna på olja och kol tillkom, som finansministern mycket riktigt sade, framför allt av två skäl. Dels skulle de ha en styrande inverkan på energianvändningen, leda till ett ökat energisparande och kanske också stimulera fram viss annan energianvändning än den som beskattades extra hårt. Dels skulle de också ge ekonomiskt utrymme för energipolitiska åtgärder. Båda dessa syften var ändå klart energipolitiska. Det som nu sker, i det förslag som regeringen lägger fram, är att man går ifrån de energipolitiska motiven för energibeskattningen. I stället används energibeskattningen som ett medel för att finansiera en annan, i sig angelägen, reform men utan att energibeskattningen längre är motiverad från energipolitiska utgångspunkter. Det vore intressant att höra om finansministern, som nyss gav så klara och riktiga argument för de ursprungliga motiven till de särskilda energiavgifternas tillkomst, tycker att dessa motiv också i dag skulle kunna ha någon tyngd eller om de nu 1986 plötsligt skall viftas undan såsom oväsentligheter.
Herr talman! Låt oss först försöka klara ut bokföringen. Ivar Franzén har redovisningen för två kalenderår, 1984 och 1985. Det är säkert riktigt att avgiftsinkomsterna under de båda åren översteg anslagen för oljeersättande åtgärder. Men därtill måste läggas att vi före 1984 hade utgifter som definitivt inte täcktes av avgifter. Vi har länge arbetat med oljeersättningsprogram och framför allt med stora investeringsprogram inom energiområdet, som vi har ansett att dessa avgifter borde bidra till att täcka kostnaderna för. Avgifterna har inte täckt kostnaderna för de stora investeringsprogrammen. Det har också på bostadsområdet, som inte heller ingår i de anslag som Ivar Franzén nämnde, gjorts betydande insatser för att åstadkomma energibesparande åtgärder och en minskning av oljeförbrukningen. När vi summerar hela den period varunder vi har sysslat med energipolitik i meningen att ersätta olja med andra energislag, tror jag att jag fortfarande med gott samvete kan hävda att de avgifter som vi har fått in har gått åt för ändamål inom detta område. Jag vill gärna stryka under det som Hadar Cars sade, trots att jag inte förstod var han slutligen landade. Han påpekade alldeles riktigt att de avgifter som infördes — både av socialdemokratiska och av borgerliga regeringar — hade två syften. Det ena var att skapa finanspolitiskt och samhällsekonomiskt utrymme för åtgärder på detta område, och det andra var att påverka prisrelationerna så att oljeersättningen blev privatekonomiskt och företagsekonomiskt lönsam. Nu är vi i ett läge där vi, såvitt jag förstår, har stark anledning att upprätthålla lönsamheten på energisparandet över huvud taget och på oljeersättningen i synnerhet. Det gör att jag, på Ivar Franzéns avslutande fråga, kan svara: Ja, jag anser att avgifterna i form av skatter behövs för energipolitiken. Jag säger också att om det finns behov av ytterligare insatser och åtgärder på det här området har vi naturligtvis dessa inkomster att ta till. Men jag anser ändå att den nu uppnådda skattenivån är energipolitiskt motiverad. Slutligen förstod jag kanske inte Hadar Cars fråga. Om det var det förslag som regeringen har framlagt om en höjning av oljeskatten med 200 kr. som avsågs, är det riktigt att vi säger att den höjningen kan bidra till att finansiera antingen skatteomläggningen för 1987 eller förbättringen av barnbidraget. Men det huvudsakliga syftet med höjningen av oljeskatten är att upprätthålla lönsamheten på ett fortsatt oljesparande i Sverige. Det gör också att vi, vid de resonemang vi har fört om den saken, naturligtvis har sagt att vi inte kan anse att oljeskatten är någon bestående finansieringslösning på familjepolitik eller skattepolitik. Den saken kommer att få prövas framöver om läget på oljemarknaden förändras och den här skattenivån inte längre ter sig rationell.

Herr talman! När jag först fick proposition 140 i min hand, tänkte jag att det här egentligen var en mycket onödig interpellationsdebatt. Men efter att ha fått svaret, och vartefter debatten har lidit konstaterar jag att den nog var väldigt viktig, för den kan kanske skingra dimmorna något i denna viktiga fråga. Jag konstaterar nu att regeringen har ansett sig kunna göra litet annorlunda bestämmelser för hur de här medlen skall användas. Det var nämligen så att oljeersättningsfonden hade ganska precisa regler för vad den skulle användas till. Så länge som det var en särskild fond tror jag att det var ganska klart att det t.o.m. fanns en tillgång i den. Likadant var det när det gällde forskning och oljeprospektering. Nu förklarar finansministern den enorma skillnaden i medelsförbrukning med att vi har fört en politik också inom bostadsdepartementets område med vissa speciella — särskilt 1982 — stora investeringsprogram osv. Allt detta har man gjort utan att det finns ett enda ord i riksdagsbeslutet om att de här avgifterna var avsedda för det ändamålet. Nu anser regeringen att till detta har man använt pengarna och därmed uppfyllt all rättfärdighet. Det är ett otroligt intressant konstaterande, att man behöver följa det egentliga riksdagsbeslutet så litet — eller också kanske riksdagsbesluten är så otroligt vida att man kan göra litet som man vill och ändå tycka att man uppfyllt dem fullt ut. Men jag tycker att vi har fått en bra förklaring. Man bakar in en väldig massa kostnader i grannskapet, som aldrig med ett ord har berörts i det här beslutet. Så får man en summa som =— det tror jag är riktigt — något kan överstiga de inkomster man har haft. Därmed säger man att man har följt riksdagens beslut, vilket jag anser att man inte har gjort. Däremot — även om man kan ha annan mening i nyssnämnda avseende — är jag positiv till och uppskattar mycket finansministerns raka svar då han säger att de särskilda energiskatterna självklart skall finnas tillgängliga om de behövs för att fullfölja en fastlagd energipolitik. Jag vill ta det som den positiva delen av detta resonemang. Det som är gjort är gjort och är inte mycket att göra åt för dagen. Men jag tycker att detta är ett observandum för riksdagen. Om otydligheter i riksdagsbeslutet möjliggjort detta förfarande, bör man i fortsättningen utforma betydligt tydligare riksdagsbeslut.

Herr talman! Ingen bör lämna den här debatten i tron att herr finansministern har sagt hela sanningen. Han erinrade om att oljeskatten skulle höjas, men han glömde att säga att regeringen också föreslagit höjda skatter på kol, naturgas och gasol. Finansministern angav att energipolitiska motiveringar skulle ligga till grund för skattehöjningarna och att man sedan tillfälligtvis kunde använda medlen för att finansiera familjepolitiken. Då frågar jag finansministern: Är det verkligen regeringens bestämda uppfattning att en höjning av naturgasskatten i dag är energipolitiskt motiverad? Om naturgasen skall kunna tas in i Sverige i den omfattning som regeringen i andra sammanhang föreslår, är väl den skatten redan nu snarast för hög. Är det inte så att man ur miljöpolitiska synpunkter har all anledning att hålla naturgasskatten på en lägre nivå än i dag? Det ligger inte i första hand några energipolitiska motiv bakom regeringens förslag, utan det gäller att se till att det kommer in pengar för att finansiera en, som jag sade, i sig angelägen reform. Det är synd att man på det här sättet litet hastigt våren 1986 bryter det samband som tidigare funnits genom att skatterna och avgifterna på energiområdet varit energipolitiskt och inte finanspolitiskt motiverade. Det har skett en innovation, herr finansminister, men en olycklig sådan.
Herr talman! Jag skall tillåta mig att avslöja något om hur arbetet i regeringen har gått till i den här frågan. De förslag till höjningar av energiskatterna som regeringen framlägger är utarbetade inom industridepartementets energienhet. Jag var över huvud taget inte intresserad av frågan om huruvida vi skulle höja skatten på naturgas, gasol eller kol. Jag var intresserad bara av olja, för där finns det pengar att hämta, när jag ser det från mina mycket snäva och kamerala utgångspunkter. I själva verket är det så, herr talman, att på naturgas får vi nästan inte in en enda krona i skatt, så det är statsfinansiellt praktiskt taget ointressant hur hög skatten är på naturgas. Såvitt jag förstår har energiministern utgått från det riksdagsbeslut som vid två tillfällen har slagit fast att vi genom beskattningen skall hålla priserna på de olika energislagen i ett visst förhållande till varandra. Det är det riksdagsbeslutet som energiministern har bett mig effektuera genom förslagen till skattehöjningar. Mitt statsfinansiella intresse när det gäller skatten på gasol, naturgas och kol är utomordentligt begränsat. Hade det inte funnits energipolitiska motiv för att föreslå dessa skattehöjningar så hade jag inte gjort det, tro mig eller ej, herr Cars.

Herr talman! Eftersom det här har blivit en debatt om höjning av energiskatterna, vilket interpellationen på intet sätt berörde, vill jag ändå göra ett par konstateranden. När vi fortsättningsvis skall behandla detta ärende i riksdagen är det bra att veta att det statsfinansiellt absolut inte har någon betydelse om vi går på centerns linje vad gäller naturgasbeskattningen. Praktiskt kan vi, för att få en lämplig majoritet, behålla oförändrad skatt på naturgasen. Det kan vara energipolitiskt viktigt, och eftersom det statsfinansiellt inte har någon betydelse bör det vara en lätt match att kanske t.o.m. åstadkomma ett enigt Prot. 1985/86:116 utskott i frågan. Det är den slutsats man kan dra av den här debatten. Jag menar att i allt väsentligt måste — jag bedömer också att det är så — en energiskattehöjning, om vi nu beslutar oss för en sådan, vara energipolitiskt motiverad. Det måste alltid vara det vi utgår från. Skulle vi gå efter någonting annat — om Hadar Cars här skulle ha rätt — hamnar vi alldeles snett. Vi har i riksdagen i stor enighet, med mycket små undantag, lagt fast en energipolitik, och den bör alla vara angelägna om att vi tillämpar på ett så praktiskt och ekonomiskt sätt som möjligt.

Herr talman! Göthe Knutson har i sin interpellation framfört kritik mot universitetet i Helsingfors och statistiska centralbyrån. Kritiken går bl.a. ut på att man i forskningsprojektet Metropolit inte har följt olika etiska regler och författningsbestämmelser. Mot denna bakgrund har Göthe Knutson ställt följande frågor till mig: ”1. Avser regeringen att vidta några åtgärder som följd av att universitetet i Helsingfors anser att det är godtagbart att just de legala och andra mekanismer sätts ur spel som tillkommit för att garantera att allmänheten och massmedia hela tiden får insyn i och kontroll av myndighetens verksamhet? 2. Avser regeringen att författningsreglera svenska myndigheters möjligheter att använda oklarheter, fintlighet, Orwells nyspråk och t.o.m. ren lögn i sina relationer med medborgarna? 3. Avser regeringen att vidta några åtgärder som följd av att statistiska centralbyrån disponerat sina medel för en dyr opinionsannons riktad till statsministern och partiledarna och därmed utövat lobbyverksamhet i rent politiska frågor? 4. Avser regeringen att tillgodose statistiska centralbyråns önskemål att datalagen inte längre skall tillämpas för dess dataregister och att myndigheten inte längre skall stå under datainspektionens tillsyn?” — Så långt Göthe Knutsons frågor, ordagrant återgivna. Som svar på fråga 1 vill jag säga att det inte i första hand är regeringens sak att vara kontrollinstans. För denna uppgift finns särskilda myndigheter som JO och JK. Regeringen har därför för närvarande inte för avsikt att vidta någon åtgärd av det slag Göthe Knutson efterlyser. Jag vill tillägga att besvär har anförts hos regeringen över datainspektionens beslut den 5 mars 1986 i Metropolitärendet. Innan ärendet har beretts i departementet vill jag inte närmare kommentera det. Det är mycket angeläget att forskning även i fortsättningen skall kunna ske med användning av registerdata. Samtidigt är det av stor vikt att det finns klara regler för sådan forskning. Regeringen har därför bl.a. anordnat en diskussion med företrädare för forskningssamhället och datainspektionen. Diskussionen gällde frågan hur man skall göra avvägningen mellan å ena sidan intresset av att vi får nya kunskaper och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande hur denna diskussion skall följas upp. Svaret på fråga 2 är nej. När det gäller fråga 3 om annonseringen kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om lämpligheten av det berörda förfarandet. Inte heller i detta avseende ankommer det emellertid omedelbart på regeringen att överväga några åtgärder. Som svar på fråga 4 vill jag säga att det är en självklarhet att statistiska centralbyrån i likhet med alla andra registeransvariga skall vara underkastad datalagen. Såvitt jag har kunnat utröna har inte heller centralbyrån uttryckt några sådana önskemål som har påståtts. Också svaret på denna fråga är alltså nej. Jag kan i sammanhanget nämna att frågan om utformningen av reglerna för sådana personregister som förs för forskningseller statistikändamål har diskuterats bl.a. i samband med regeringens proposition 1984/85:133 om skärpningar av statistiksekretessen. I likhet med ett flertal remissinstanser avvisade dock regeringen och sedermera också riksdagen statistikutredningens tanke att generellt upphäva datalagens tillståndstvång för personregister avsedda för forskningsoch statistikändamål. När det gäller datalagen vill jag erinra om att regeringen givit dataoch offentlighetskommittén i uppdrag att utreda bl.a. om skyddet för den personliga integriteten behöver kompletteras. I kommitténs direktiv sägs att kommittén bör överväga om det bör krävas ett beslut av riksdagen för att en myndighet skall få föra ett personregister som innehåller särskilt integritetskänsliga uppgifter. I dag krävs normalt endast tillstånd av datainspektionen. Avslutningsvis vill jag säga att Metropolitdebatten har lärt oss alla att bl.a. vara mycket uppmärksamma på integritetsfrågorna i forskningssammanhang. Man måste dock ha i åtanke att Metropolitprojektet startade före datalagens tillkomst. Jag har tidigare uttalat att det är uppenbart att tillstånd i dag inte skulle ha meddelats för vissa delar av registreringen i detta projekt i de former som man här har tillämpat. Om tillstånd hade sökts i dag skulle t.ex. kraven på information ha ställts mycket högre än då.